Herr talman! Cecilia Magnusson säger att de föräldrar som är gifta och gnetar på där hemma över huvud taget inte får någon hjälp. Då vill jag fråga Cecilia: Har du aldrig haft föräldrapenning?
Herr talman! Jo, Mona, det har jag. I det här sammanhanget gäller det inte de generella delarna utan just att stötta försörjningsförmågan. När man lever i ett samboförhållande eller i ett äktenskap har man inte något speciellt ekonomiskt stöd för försörjning av barnen. Det är först när du skiljer dig och lever isär som staten går in med automatiskt stöd. Det är det som är fel. Jag tycker inte att man med automatik skall få underhållsstöd. Det skall prövas mycket noggrant och efter helt andra principer än vad som gäller i dag. Det jag undrar, för att vända mig till Mona, är hur ni i majoriteten kan ställa upp på en proposition som inte ens uppfyller de kriterier som man hade när reformen infördes.

Herr talman! I propositionen föreslås att Invandrarverket ges befogenhet att efter överenskommelse med polismyndigheten bistå polisen vid personkontroll i samband med inresa och utresa. För att befästa det föreslås förändringar i utlänningslagen. Miljöpartiet har tidigare välkomnat förändringen att huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och utvisning förts över från polismyndigheten till Statens invandrarverk. Vi tycker också att propositionen och betänkandet är bra just i det avseendet att de samarbetar. Det finns mycket gott att hämta från en kompetensförstärkning vid gränskontrollerna. Men precis som vi gjorde när propositionen och betänkandet om verkställighet och återvändande behandlades känner vi oss nu oroade och vill dela ut några varningens ord. Syftet med denna samverkan är att gränskontrollen skall vara snabb och effektiv. Det kan vara bra för asylsökande som tillhör de solklara fall som inte kan komma i fråga för asyl. Då undviker man förgäves väntan, oro och ovisshet. Men det finns som sagt anledning att varna för risken att Invandrarverkets roll kommer att förändras i ett alltför effektiviserat tänkande endast kring avvisningsfrågan. I sin nit att höja effektiviteten riskerar man att sätta humaniteten på undantag. Detta vore en alldeles för negativ utveckling i vårt flyktingmottagande. Risken kan då bli att Invandrarverkets personal kommer att associeras med den polisiära verksamhet som finns och förlora i förtroende gentemot de asylsökande. Effektivitet får inte endast innebära att fler blir avvisade. Effektivitet måste även finnas i den handläggning som gäller att agera i positiv riktning för den asylsökande, dvs. att det går snabbare att få sitt ärende handlagt och att få vetskap om man får stanna i Sverige. Lite rädd blir jag också när jag i betänkandet läser att kostnaderna för asylmottagandet kan komma att minska till följd av en effektivare handläggning. Jag frågar då mig om det hela rör sig om humanitet eller om kostnad. Direktavvisningar är riskabla och bör endast ske i mycket solklara fall. Det är bra att regeringen lyssnar på remissinstansernas avrådande från att låta Invandrarverket utrustas med egna polisiära befogenheter. Detta innebär att verket inte heller skall ha befogenhet att använda tvångsmedel i gränskontroll. Trots det kände sig Miljöpartiet manat att understryka denna avrådan ännu en gång. I propositionen görs bedömningen att Invandrarverket inte bör ges befogenhet att använda tvångsmedel för att genomföra gränskontrollen. Det står alltså inte skall. Verket saknar enligt regeringen i princip helt befogenhet att använda tvång utanför försvarslokalerna och deras närmaste omgivningar. Det är bör och i princip som vi känner oss oroliga för. Sedan finns frågan om Dublinkonventionen. Vi tycker att Sverige bör använda sig av den möjlighet som konventionen anvisar, nämligen att med den sökandes samtycke pröva en asylansökan som har framställts även om prövningen inte åligger staten enligt konventionen. Motiveringen till avstyrkandet av detta yrkande är mycket otillfredsställande, nämligen att det enligt utskottets meningen inte är påkallat med något uttalande från riksdagens sida. Det är egentligen inte någon motivering alls. Familjesplittring förekommer tyvärr alltför ofta. Ibland har det varit tack vare en intensiv massmediekampanj som en familj har räddats. Så får det inte gå till. Det har inte med humanitär flyktingpolitik att göra. Motiveringen till avstyrkandet av mitt yrkande om att familjesplittring inte skall få ske är att förbud rimligen inte kan föreskrivas eller att samma yrkande har blivit avslaget en gång tidigare. Det är väldigt konstiga motiveringar. Samma dag som betänkandet skulle justeras fick vi glädjebesked från Utrikesdepartementet. Det var ett förslag från Artikel 18-kommittén om Dublinkonventionen. Förslaget innehåller riktlinjer för hur medlemsstater skall förena familjemedlemmar i en medlemsstat så att de kan vara tillsammans medan en asylansökan prövas, i stället för att de skall behöva vistas i två olika medlemsstater. Men deras ansökningar prövas i två olika medlemsstater på grund av att två stater enligt de vanliga kriterierna i Dublinkonventionen skall vara ansvariga för de sökande. Det står också i förslaget att hänsyn skall tas på olika sätt till familjemedlemmarna, t.ex. sådana faktorer som sjukdom, graviditet, handikapp och ålder. Det var glädjande att få höra detta förslag. Miljöpartiet har också ett yrkande om en utvärdering av hur portalparagrafen om barnets bästa har slagit igenom i flyktingpolitiken. Ett sådant arbete är tydligen på gång, och jag har fått höra att det skall vara klart i juni. Jag hoppas det. Till sist några ord om språkbruket i samband med avvisningar. Svenska myndigheter har använt begreppet återvandring när personer som har uppehållstillstånd väljer att resa tillbaka till sitt hemland. Sedan har begreppet återvändande införts. När Invandrarverket har motiverat en utlänning att lämna Sverige, har det kallats för frivilligt återvändande. Eftersom jag är ensam motionär och mina sex yrkanden har slagits samman till två moment, tänker jag förbehålla mig rätten att yrka bifall till båda mina reservationer - även nr 2. Detta gör jag trots glädjebeskedet från UD och trots den aviserade utvärderingen av tillämpningen av portalparagrafen i barnkonventionen. Jag yrkar bifall till reservation 1 och reservation 2.

Herr talman! Med all respekt för Kerstin-Maria Stalins reservationer vill jag peka på att vi alldeles nyss hade en allmänpolitisk debatt om flyktingar i kammaren. Därför tänker jag inskränka mig till att tala om det betänkandet gäller, nämligen Statens invandrarverk och gränskontroll. Den proposition som ligger till grund för betänkandet handlar om att Statens invandrarverk efter överenskommelser med polismyndigheten får befogenhet att bistå polisen vid gränskontroll. Det innebär att det är polisen som har huvudansvaret, och Invandrarverkets personal kompletterar polisen. Arbetet sker med andra ord under polisens ledning. Men både Invandrarverket och polisen skall kunna ta initiativ till en överenskommelse. Samverkan vid gränsen mellan polismyndigheter och Invandrarverket har under senare år bedrivits som projekt på flera orter, framför allt i Skåne. Erfarenheterna har varit goda, och det står också klart att samarbetet har förbättrat inresekontrollen. När så Invandrarverket den 1 januari 1997 fick hela utredningsansvaret för asylansökningarna omorganiserades verket för att kunna möta de krav på närvaro och tillgänglighet som fanns vid de stora inreseorterna. Socialförsäkringsutskottet har i ett tidigare betänkande i mars 1998 begärt att Invandrarverket skall få möjligheter att delta i gränskontroller. Riksdagen instämde i det förslaget. Det poängteras också att det är viktigt att Invandrarverket kan öka sin närvaro vid gränsen. Från den 1 januari har verket huvudansvaret för verkställighet av avvisnings och utvisningsbeslut. Inresekontrollen har stor betydelse för asylprövningen. Det kan gälla uppgifter om resvägar och tillgång till giltiga handlingar. För den asylsökande är det en fördel att snabbt komma i kontakt med verkets personal och att en utredning kan påbörjas i stort sett omedelbart. En effektivare handläggning gör också att de avtal Sverige har träffat med Danmark och Tyskland om en snabbprocess vid återsändande kan tillämpas i större utsträckning. Det innebär att utlänningar kan sändas tillbaka till de länderna efter några dagars vistelse i Sverige i stället för efter flera månader. Herr talman! Till betänkandet finns fogat två reservationer från Miljöpartiet. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom Maud Björnemalm har all respekt för Miljöpartiets åsikter om flyktingpolitik, borde det ingå i den respekten att jag också har rätt att framföra åsikter och farhågor just om propositionen om handläggning av gränskontroller. Det är det jag har gjort. Mina motioner hör till propositionen.
Herr talman! Kerstin-Maria Stalin talade om barnkonventionen och om familjesplittring. Jag håller mig till vad betänkandet handlar om, nämligen gränskontrollen.
Herr talman! Jag har lovat mig själv att i alla ärenden som över huvud taget behandlas om möjligt föra in tankar om tillämpningen av barnkonventionen - även när ärendet gäller gränskontroll.
Herr talman! Jag hänvisade till den allmänpolitiska flyktingdebatt vi hade för några månader sedan. Jag tyckte att vi behandlade barnkonventionen tillräckligt då. Dessutom pågår en utredning - som nu skall vara klar - som gäller barnkonventionen. Utskottet har sagt att vi skall avvakta resultatet av utredningen.

Herr talman! Kerstin-Maria Stalin har tagit upp de problem som kan uppstå när man använder det nya systemet. Vi vet att det här är svåra frågor, och ibland går det snett. Även om vi försöker vara hur tydliga som helst i våra betänkanden och det vi skriver i flyktingfrågorna ser inte läsarna alltid riktigt vad vi har menat med orden.

Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag håller med Barbro Westerholm om att det här är svåra frågor. Invandrarverket är vår utlänningsmyndighet. Det är en myndighet, precis som alla andra, som har lagar och regler att följa. Det finns ingen anledning att tro att Invandrarverkets personal vid gränsen inte följer de lagar och regler som vi har.
Herr talman! Med tanke på den erfarenhet jag själv har av att arbeta i myndighet, att arbeta med svåra frågor som har gällt både början och slutet av livet för människor, vet jag att man kan bli avtrubbad. Visst krävs det utbildning m.m., men det är väldigt bra om verket har avsatt särskilda resurser för att följa upp att det som vi har beslutat här i riksdagen kommer att följas. Det är också bra för dem som arbetar i systemet att ha det här stödet i sin verksamhet och kanske slippa en förödmjukande kritik när det har gått alltför lång tid. Jag kan tänka mig att samma behov finns för dem som arbetar i t.ex. Utlänningsnämnden.
Herr talman! Som jag sade tidigare är det svåra frågor, och varje asylansökan bedöms som ett enskilt ärende. Det är självklart att Invandrarverkets personal, precis som all annan personal, för sin yrkesutövning får den utbildning som behövs och den kompetensutveckling som behövs för att kunna följa de nya lagar och regler som riksdagen stiftar och också sköta sitt arbete på bästa sätt.
Herr talman! Det är givet att vi förutsätter att det är på det här sättet. Jag vet, som jag sade i den förra repliken, erfarenhetsmässigt att man inte alltid lever upp till mål av skilda slag. Det här gäller människors väl och ve och deras framtid, och det är viktigt att det blir rättssäkert och att den personal som arbetar med de här svåra frågorna mår väl i sin yrkesutövning och känner att de har det stöd som de behöver - de arbetar ju relativt ensamma. Därför vill jag markera det här. Vi är överens om betänkandet. Det jag har tagit upp här är extra understrykningar av vad som är viktigt i tillämpningen av det beslut som vi fattar här i morgon.

Herr talman! Det vi nu skall diskutera en stund framöver är den postala infrastrukturen. Det är en mycket intressant fråga, som rör alla människor som bor i vårt land. Det första jag skall göra är att yrka bifall till reservation nr 1, där jag även kommer att begära rösträkning. Jag yrkar även bifall till utskottets hemställan vad gäller mom. 4 och mom. 5, och samtidigt yrkar jag avslag på reservationerna nr 3 och nr 5. Posten och den postala infrastrukturen är en fråga om konkurrens, och konkurrensen har sina uppenbara välsignelser. Vi kan under 90-talet notera att ett antal offentliga svenska monopol har avskaffats. Ganska snart efter den borgerliga regeringens tillträde avskaffades telemonopolet, med ett stort motstånd från socialdemokrater, påhejade av kommunisterna. Vad kan vi se efter att telemonopolet avskaffades? Jo, vi ser att fjärrtaxor och utlandssamtal har sjunkit i pris med ungefär 50 %. Avregleringen av elmarknaden är någonting som vi i dag upplever, och vi kan notera att kilowattimmepriset sjunker från 27-28 öre ned till 16-17 öre. Det är också en välsignelse för alla oss konsumenter. Även här vet jag att man från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets sida bjöd så mycket motstånd man kunde - man ville värna om monopolet. Avregleringen av SJ är en annan sak som har lett till att vi har fått lönsam trafik av privata enskilda aktörer på sträckor där SJ tidigare bedömde att det var totalt omöjligt att bedriva en lönsam trafik. SJ har förlorat en del av trafiken i Stockholm. Man ser hur konkurrensen tvingar SJ att rationalisera verksamheten och på det sättet sänka kostnaderna och erbjuda oss konsumenter dels billigare resor, dels en lång rad andra fördelar, med en ökad service. Det vi nu skall diskutera är avregleringen av Posten och dess infrastruktur. Även avregleringen av Posten har, om inte annat, skakat om Postens egen organisation. Även här kan vi notera hur man från socialdemokraternas sida vrider sig som ilskna maskar inför tanken att försöka avreglera, att göra det möjligt för en lång rad andra aktörer att verka, bjuda motstånd och öka servicen. 13 gånger sedan 1993 när Posten avreglerades och det blev ett aktiebolag har Posten stämts och kallats till bl.a. Marknadsdomstolen. Det är ungefär två gånger per år som Posten med olika typer av knep har försökt utnyttja marknaden för att slå ut en lång rad konkurrenter. Man lyckades i första omgången tvinga City Mail att lägga ned sin verksamhet, men det företaget har nu återuppstått. Postverket har ända fram till nu på alla möjliga sätt segat och dragit. Man har tillämpat underprissättningar. Man har förhandlat långsamt. Man har förhalat. Många gånger har man även ägnat sig åt verksamheter som enligt min uppfattning gränsar till hästhandel. Postens records är dåliga, och det är svårt att med de regler som just nu gäller över huvud taget kunna komma in på någonting som borde vara lite mer av speaking terms med Postverket. Det räcker inte med frivilliga privaträttsliga överenskommelser. Här har man från regeringens sida med stöd från de andra partierna verkat för att ge en några år gammal myndighet - Post och telestyrelsen - ett mandat att försöka medverka till att konkurrensen och avregleringen underlättas och påskyndas. Post och telestyrelsen fick också av regeringen för ungefär ett och ett halvt år sedan ett uppdrag att se över en del av den postala infrastrukturen. Post och telestyrelsens utredning har varit en mycket intressant läsning. Den första del som detta betänkande gäller är postnumren. Postnummer är någonting som man från Postens sida hävdar är deras. Det är det de äger, och det vill de inte så gärna släppa ifrån sig. Post och telestyrelsen har kommit fram till att postnumren skall ingå i den postala infrastrukturen och helst skiljas ifrån Posten och läggas över på någon annan myndighet eller på något annat organ. Post och telestyrelsen har i remissbehandlingen fått stöd för denna tanke av Riksskatteverket, Lantmäteriverket, Riksrevisionsverket, Kommunförbundet - och därmed alla kommuner - och Konkurrensverket. Om man följde normalt sunt förnuft borde man från regeringens sida gå på Post och telestyrelsen förslag, med tanke på det mandat man ändå gett Postoch telestyrelsen. Men ack nej - här vrider man sig fortfarande som en mask på en metkrok. Man går inte så långt. Man underkänner i stort sett Post och telestyrelsens bedömning och låter Posten ha kvar ansvaret för postnumren. Postnumren är väldigt viktiga för att andra aktörer skall kunna komma in och verka på Under behandlingen i utskottet har denna fråga varit föremål för diskussion. Det är med mycket stor besvikelse jag registrerar att man från Centerpartiets sida mera går på de socialdemokratiska monopolisternas linje att inte gå alla remissinstanser och moderater, kristdemokrater, miljöpartister och folkpartister till mötes. Hade Centern när det gäller postnumren ställt upp på den tanke som nu nämnda partier har hade vi haft majoritet för vårt förslag i riksdagen. Jag måste säga att det är en besvikelse som jag har all anledning att registrera. När det gäller postboxar, som många gånger finns innanför postkontorens väggar, vill jag säga att det av naturliga skäl är väldigt viktigt att de andra aktörerna får tillgång till denna service - annars kan de inte fungera. Här har man från Postens sida förhandlat och tvistat i tre år. Man ville ha bra betalt. Man begärde 1:50 eller 1:60 för varje brev som en privat aktör skulle få lagt i dessa postfack av Posten. Frågan är ännu inte avgjord. Inte heller här vill socialdemokraterna eller regeringen medverka till att underlätta för andra aktörer att få en mjuk och praktisk service när det gäller postboxar. Den tredje delen av den postala infrastrukturen gäller adressändringar. De låg på ett speciellt aktiebolag som tidigare ägdes av Citymail tillsammans med Posten. I samband med den konkurs som drevs fram genom Postens agerande kom denna verksamhet över i Postens ägo. Det har också skapat en lång rad av problem. Man ville från Post och telestyrelsens sida att bolaget skulle läggas över i en ekonomisk förening där Posten, plus de andra ungefär sjuttiotalet privata aktörerna, skulle ha möjligheter att vara med och styra och påverka. Men så blir det nu inte. Regeringen går inte på Post och telestyrelsens förslag om att hanteringen skall läggas över på någon annan enhet, utan man låter verksamheten ligga kvar i Posten, som på det sättet kan använda verksamheten i sin strävan att försöka hävda sig i en konkurrenssituation. Posten har trots allt en dominerande ställning med ungefär Jag tycker att man skulle ha visat den generositeten från regeringens sida. Man skulle ha givit de andra aktörerna möjlighet att påverka detta bolag, som i dag går med ganska stor vinst. Posten överför uppenbarligen, innan vinsten redovisas, ungefär 10 miljoner kronor som ett koncernbidrag till Postens verksamhet. Alla intäkterna kommer från gemensamma intressenter, som utgörs av Posten plus de 70 aktörerna tillsammans. Man har också i anslutning till detta regeringsförslag motionerat om och ställt krav på att den postala infrastrukturen klart skall definieras och att detta skall infogas i postlagen. Här fanns också ett förslag från Post och telestyrelsens sida. Det skall göras en klar definition av vad som är postal infrastruktur. Men inte heller här vill man gå de andra aktörerna särskilt mycket till mötes. Man värnar om Postens starka marknadsställning och begränsar möjligheterna till konkurrens. Här finns en majoritet för en begäran om att regeringen skall återkomma när det gäller den postala infrastrukturen, och jag hoppas att vi skall få en majoritet i riksdagen för den saken vid den kommande voteringen. Med det, herr talman, vill jag bara uttrycka en förhoppning om att de två reservationer som socialdemokraterna har tillsammans med kommunisterna skall röstas ned.

Herr talman! Stig Eriksson företräder ett parti som gång på gång talar om rättvisa och jämlikhet, och han efterlyser även här likvärdiga förhållanden. Vi har en aktör som står för 95 % av marknaden och 69-70 aktörer som står för 5 %. Hur kan förhållandet mellan dessa postoperatörer vara likvärdiga om den som har den stora marknaden på 95 % bestämmer över postnummer, postboxar, adressändringar och t.o.m. har lyckats få regeringen att inte ta med en klar definition av postal infrastruktur? Är det likvärdiga förhållanden mellan aktören i Älvsbyn och Posten?

Herr talman! Den likvärdigheten påminner lite grann om relationen mellan Sovjetunionen och satellitstaterna, där Sovjetunionen i det här fallet företräder Posten och postoperatörerna företräder satellitstaterna. Hur stor var likheten i behandlingen när det gäller dessa stater?

Herr talman! Som vi hörde Per-Richard Molén beskriva det är ju detta en fråga om konkurrens och konkurrensens fördelar. Vi hörde faktiskt representanten för Vänsterpartiet säga att det skall vara likvärdiga villkor. Låt vara att vi kanske menar lite olika, men det ligger ändå i botten att vi alla från höger till vänster inser att det blir bättre med en konkurrens på likvärdiga villkor. Kanske vi från oppositionen också skall vara ärliga och säga att i flera avseenden går ju regeringens proposition i rätt riktning, men inte tillräckligt långt. Därför finns det anledning att reservera sig för att markera att man vill gå längre. Och som det sades har vi bildat en annan majoritet än den med regeringspartiet. När det gäller de likvärdiga villkoren är postnummersystemet det första som behövs för att det skall bli konkurrensneutralt. Det måste finnas en tillgång till den postala infrastrukturen. Vad är då en postal infrastruktur? När det handlar om järnvägar är det den mycket påtagliga rälsen. När det handlar om telefoner är det antingen radiovågor eller ledningar, men när det handlar om den postala infrastrukturen är det postnummer, postboxar, eftersändningar, adressändringar som måste regleras. Det skall vara tydligt vilka redskap som är postal infrastruktur. Jag återkommer till den definitionen. Det måste också bli så konkurrensneutralt som möjligt. Vi har redan hört en beskrivning - jag skall inte lägga ut texten ytterligare - om att huvudförslaget i Post och telestyrelsens rapport var att postnummersystemet bör överföras till Post och telestyrelsen och att Post och telestyrelsen skall ha beslutanderätt över systemet och ansvara för förvaltningen. Vi anser att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med ett förslag till de ändringar av postlagen som behövs för att detta önskemål skall kunna tillgodoses. Detta är huvudinnehållet i vår reservation nr 1, som det redan har yrkats bifall till. När det gäller postboxar har ju Posten för det mesta sådana inne på sina postkontor. Det är självfallet en konkurrensfördel, eftersom de övriga operatörerna inte kommer åt dem. De får inte gå på baksidan och stoppa ned sin post, utan de får betala det som de av goda skäl antar kommer att vara ett mycket högt pris för att komma åt postboxarna. Här menar vi att det är viktigt att regeringen väldigt uppmärksamt följer utvecklingen och ser till att den kostnad som Posten tar ut för att stoppa ned kuvert i postboxarna blir rimlig. Vi befarar att den annars kan bli alldeles för hög. Eftersändningen är också någonting som är viktigt. Det är sant att Posten har en kostnad för att ta fram postnummer för eftersändning. Men vi menar att Postens kostnader för detta är överskattade. Vi påpekar i reservation 4 tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet att det i 17 § i postlagen finns en bestämmelse om att tillståndsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen. I propositionen framhålls det att möjligheten att meddela föreläggande även gäller de regler om tillgången till anläggningar för postöverlämning som regeringen föreslår skall tillföras postlagen. Vi anser att möjligheten som jag nämnde, att meddela förelägganden, även bör gälla villkoren för eftersändning utanför eget distributionsområde och för s.k. privat eftersändning. Detta skriver vi i vår reservation 4. I reservation 6 tar vi upp konkurrensfrågor och understryker att postmarknaden i dag omfattar ett stort antal företag. Det har gått sex år sedan avregleringen blev ett faktum. Ändå är Postens konkurrenters sammanlagda marknadsandel bara några få procent. Vi hörde preciseringar alldeles nyss. Detta är inte tillfredsställande. Vi menar att förutsättningarna för en sund konkurrens inom postsektorn snabbt måste förbättras. Alla de företag, vilka vi tidigare hörde uppräknas, som har blivit avreglerade sätter nu en heder i att annonsera och säga: Nu har vi fått konkurrens på telemarknaden. Det är bra. Vi välkomnar det. SJ kan säga: Det är bra för oss. Vi tror att också Posten, när det blir en reell konkurrenssituation, kommer att säga: Det här är bra för oss. Men dithän är det ännu ett stycke. När det handlar om övernattsbefordran av brev - och då är vi framme vid reservation 7 som jag, fru talman, yrkar bifall till - har kristdemokraterna en begäran som visserligen kan synas vara marginell men som ändå innebär att vi vill skärpa kraven för vad Posten skall förmå i enlighet med vad man faktiskt har bevisat att man förmår. Vi vet ju att det är konkurrens med fax och e-post. Det tar någon eller ett par minuter tills meddelandet har nått den som det skall nå. Då är det inte tillfredsställande att man dröjer på steget och inte har tillräckligt hög ambitionsnivå när det gäller brev med övernattsbefordran. Mätningar har ju visat att för närvarande kan ungefär 97 % och minst 95 % av de brev som lämnas till Posten för övernattsbefordran också komma fram över natten. Vi tycker att kravet på befordringstider för breven bör skärpas så att 95 % av de brev som lämnas in för övernattsbefordran skall delas ut följande arbetsdag och att i princip alla eller, som vi skriver, 99,5 % av breven skall delas ut senast tre dagar efter inlämnandet. Så sker redan. Det behövs inte ändras någonting. Men vi vill alltså hålla - det är väl kraftigt uttryckt att säga tummen i ögat - åtminstone trycket uppe på Posten att vara duktig i brist på tillräcklig konkurrens som skulle kunna skapa detta förhållande. Jag förmodar att vi i replikväxlingarna kommer in mer på frågan om adressändringar och definitionen i postlagen av begreppet postal infrastruktur. Det är de två frågor i vilka vi får ett annorlunda majoritetsförhållande än vad som förutsågs i propositionen. Jag återkommer till detta.

Fru talman! Nej, det är inte så att privatiseringar är ett självändamål. Men vi har sett att de ofta, och i alla de fall som har räknats upp, faktiskt har bidragit till en bättre situation för oss konsumenter. Så det är ett viktigt redskap för att nå den situationen.

Fru talman! Jodå, nog kan två parter för det mesta komma överens. I Sverige har vi ju ett klimat som gör att det brukar gå att resonera sig fram. Vi i vårt parti vill gärna vara en del av denna kultur där man resonerar sig fram. Men ibland går det troll i frågor. Det blir prestige eller så är någon så väldigt stor att han, i det här fallet Posten, trycker undan de andra. I sådana fall vet vi ju att det på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och arbetstagare ibland kan vara nödvändigt att gå in och reglera med hjälp av lagen, så att det blir någon reda med det hela. Detta är ju prövat. I år har sådana försök gjorts om och om igen, men Posten har inte tagit tillfället att visa att man kan samarbeta. Därför tvingas vi att tillgripa den här lösningen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 4. För att postmarknaden skall fungera är det viktigt att den postala infrastrukturen tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor. Det har dock inte varit fallet under lång tid. En viktig förklaring till detta har varit att det tidigare endast funnits ett företag som distribuerat all post. Sedan avregleringen av postmarknaden har ett åttiotal nya företag etablerat sig på marknaden, varav de flesta är små enmansföretag. Resultatet är dock att de övriga operatörerna endast har 5 % av marknaden. Posten har fortfarande 95 %. En förklaring kan vara att tillgången till den postala infrastrukturen - postboxar, adressändringar, eftersändning av post och postnummersystemet - har varit på villkor som varit långt ifrån konkurrensneutrala. Regeringen konstaterade själv i en departementspromemoria, Statens ansvar på post och betaltjänstområdet, i september 1997 följande: "Frivilliga överenskommelser mellan parterna har inte visat sig vara en framkomlig väg att få till stånd ett önskvärt samutnyttjande av infrastrukturen, bl.a. då den dominerande aktören på postmarknaden tillika driftansvarig för infrastrukturen inte har något incitament att förhandla om samutnyttjandeavtal." Regeringen gav därför Post och Telestyrelsen i uppdrag att utreda frågan och skyndsamt komma tillbaka med förslag på hur problemen skulle åtgärdas. Detta gjorde Post och Telestyrelsen i en rapport under våren 1998, varefter den skickades ut på remiss. Remissyttrandena gav ett överväldigande stöd för Post och Telestyrelsens förslag. Därför är det förvånande att regeringen endast väljer att åtgärda vissa delar av problemen och ger Post och Telestyrelsen i uppdrag att åstadkomma frivilliga överenskommelser. Jag har uppfattat att regeringens utgångspunkt vid beslutet att tillsätta utredningen har varit att frivilliga överenskommelser mellan parterna inte visat sig vara en framkomlig väg för att få till stånd ett önskvärt samutnyttjande av infrastrukturerna. För att villkoren för tillgång till den postala infrastrukturen skall bli på mer konkurrensneutrala villkor föreslår vi därför att Post och Telestyrelsens huvudförslag genomförs med undantag för den föreskrivningsrätt som föreslås av Post och Telestyrelsen. Där menar vi att den hänvisning som finns i propositionen till postlagen § 17 om myndighetens rätt att utfärda föreläggande är tillfyllest, men att den även skall gälla eftersändning utanför eget distributionsområde. I dag finns en allmän uppfattning om vad som är postal infrastruktur. Regeringen, partierna i riksdagen, Konkurrensverket, Post och Telestyrelsen, Fria postoperatörers förbund osv. är överens om den definition som anges av regeringen i propositionen. Det är endast Posten som är av en annan uppfattning. Det är därför viktigt att den av Post och Telestyrelsen föreslagna definitionen av postal infrastruktur införs i postlagen. Av Post och Telestyrelsens utredning framgår att det finns ett missnöje med Postens förvaltning av postnummersystemet och att i princip samtliga intressenter utom Posten anser att postnummersystemet framdeles bör förvaltas i myndighetsregi. Glesbygdsverket förordar detta i sitt remissyttrande till Post och Telestyrelsens rapport eftersom utredningen visar att Posten AB inte vill betrakta systemet som en del av infrastrukturen. Post och Telestyrelsen anför i sin utredning följande: " - att Postens inställning till postnummersystemet alltjämt tar avstamp i det förhållandet att postnummersystemet är ett produktionssystem för Posten och inte en del av den postala infrastrukturen. Det är utredningens uppfattning att det för utvecklingen av postmarknaden vore värdefullt med en neutral styrning av systemet vilken klart utvisar att postnummersystemet utgör infrastruktur på postmarknaden och att det därmed i och för sig måste användas för att styra produktionen av postbefordringstjänster, men att detta inte beror på att Posten utvecklat systemet för sin produktion utan på att samhället faktiskt använder sig av adresser med postnummer i sin adressering av försändelser. Det är enligt utredningen den spridda och frekventa användningen av postnummersystemet som gör att systemet är en förutsättning för produktion av befordringstjänster, inte tvärtom. Mot denna bakgrund finns det fortfarande starka skäl att överföra beslutanderätten över postnummersystemet till en neutral beslutsfattare oavsett om Posten som nuvarande förvaltare indikerat att de senaste årens kritik numera lett till ändrade rutiner." Vi delar denna bedömning och föreslår därför i enlighet med Post och Telestyrelsens huvudförslag att postnummersystemet överförs till Post och Telestyrelsen. Det innebär att Post och Telestyrelsen får beslutanderätten över postnummersystemet och svarar för förvaltningen av detta. Själva den praktiska hanteringen av postnummersystemet kan i sin tur upphandlas av Post och Telestyrelsen. I propositionen anges att den befintliga möjligheten för myndigheten att utfärda föreläggande för efterlevnaden av postlagen även gäller de nu föreslagna reglerna om tillgången till anläggningar för postöverlämning. Detta borde inte endast ha angivits för postboxanläggningarna utan även vad gäller villkoren för eftersändning utanför eget distributionsområde och s.k. privat eftersändning. Vi menar därför att riksdagen som sin mening bör uttala att Post och

Fru talman! I dag debatterar vi lagstiftning inom ett helt nytt område; den postala infrastrukturen. För att tågen skall kunna komma fram krävs det järnvägar. För att bilar och bussar skall komma fram krävs det vägar. Flygplanen behöver flygplatser och fartygen behöver hamnar och farleder. I likhet med de andra formerna av kommunikation behöver också den postala kommunikationen en infrastruktur. Sedan postmarknaden avreglerades 1993 har det tillkommit ca 70 företag förutom Posten AB som bedriver postverksamhet. Möjligheterna för dessa att verka bygger bl.a. på tillgången till den postala infrastrukturen. Frivilliga överenskommelser har inte alltid visat sig vara en helt framkomlig väg för att uppnå konkurrensneutral tillgång till denna infrastruktur. Därför har regeringen nu lagt en proposition om postal infrastruktur på riksdagens bord. Med begreppet postal infrastruktur menar vi i dag postnummersystemet, postboxar, eftersändning av post och adressändringar. Jag säger "i dag" eftersom utvecklingen även inom det här området går väldigt fort. Just därför har regeringen i sin proposition inte föreslagit att man skall lagstifta om definitionen. Miljöpartiet, ivrigt påhejat av de borgerliga partierna, tycker emellertid att detta skall ske. Vi socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet en reservation mot detta. Om vi i dag skriver in en definition av den postala infrastrukturen i lagen kommer verkligheten med all säkerhet ganska snart att ha rusat ifrån oss och inte längre stämma överens med lagstiftningen. Däremot förutsätter vi att postnummersystemet kommer att bestå för överskådlig framtid. Därför kan vi lagstifta om en definition av detta i postlagen. Vi beslutar också att regeringen bemyndigas utse en postoperatör som skall tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Denne postoperatör skall också tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Det finns i dag bara en operatör som uppfyller det kravet, och det är Posten AB. De har också den nödvändiga kunskapen om det här systemet. Kristdemokraterna och Folkpartiet reserverat sig mot detta. De erkänner i och för sig att det förslag som vi socialdemokrater har lagt fram är ett steg i rätt riktning, men de menar att önskemålet om största möjliga konkurrensneutralitet kräver en annan lösning. De här partierna vill i stället använda huvudförslaget i PTS får beslutanderätt över det system som svarar för förvaltning. Vi tycker också att det är viktigt att postnummersystemet görs tillgängligt för alla operatörer. Därför ger vi i förslaget PTS en vetorätt mot ändringsförslag. Dessutom har vi skrivningar om att alla berörda skall ha bra information i god tid innan ändringar görs. Vi tycker att det här är fullt tillfredsställande och att vi därför skall vänta med att ta ytterligare steg innan vi har utvärderat hur det här kommer att fungera. I det här betänkandet slås det också fast att förvaltaren av postnummersystemet skall vara skyldig att på andra postoperatörers begäran tilldela dessa postnummer för postboxanläggningar. Samtidigt införs en regel om att alla operatörer är skyldiga att möjliggöra att försändelser kan nå allas postboxar. Villkoren för detta skall vara skäliga, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande i förhållande till vad operatören tillämpar för sin egen verksamhet. PTS får en roll som medlare om operatörerna inte kommer överens. De här förhandlingarna får inte bli långdragna. PTS kan därför också utfärda förelägganden om reglerna inte efterlevs. Regeringen säger i sin proposition att den kommer att följa denna fråga, så jag kan lova såväl Moderaterna som Kristdemokraterna, som har reserverat sig i frågan, att regeringen följer detta och ser till att lagen efterlevs. Fru talman! En utskottsmajoritet bestående av fem partier har drivit igenom att regeringen skall utreda på vilket sätt verksamheten i Svensk adressändring AB skall bedrivas och redovisa sitt ställningstagande i frågan för riksdagen snarast möjligt. Vi socialdemokrater slår i vår reservation i likhet med regeringen fast att det är angeläget att Svensk adressändring AB uppträder konkurrensneutralt i förhållande till anslutna tillståndshavare. Men vi tycker nog att det först bör prövas om det går att nå detta syfte genom förhandlingar och frivilliga överenskommelser om inflytandefrågor m.m. mellan tillståndshavarna. PTS bör ges i uppdrag att medverka i förhandlingarna och redovisa resultatet av dessa för regeringen. I vår reservation betonar vi dessutom att uppdraget bör utformas så att det åligger tillståndsmyndigheten att klargöra vikten av att långsiktiga och hållbara överenskommelser uppnås. Annars måste alternativa lösningar övervägas för att tillgodose intresset av stabila förhållanden för denna del av infrastrukturen. Uppdraget bör tidsbegränsas och inte utsträckas alltför långt i tiden. Det betyder att det skall redovisas senast år 2001. Det tycker jag ger alla en chans nog så snart. Även eftersändningen av post utanför eget distributionsområde bör man klara av genom att förhandla fram avtal. Även i detta sammanhang får PTS återkomma till regeringen och riksdagen om det inte fungerar. Fru talman! Konkurrenssituationen på postmarknaden, som det också finns en reservation om, behandlades ju senast i fjolårets postbetänkande. Jag vill ändå i sammanhanget påpeka att det åligger PTS att i samband med sin årsredovisning bl.a. redovisa konkurrenssituationen inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde. Förutom PTS ansvar på området har Konkurrensverket givit ut två rapporter med uppföljningar på avreglerade marknader i Sverige. Härtill kommer att regeringen avser att följa utvecklingen på postområdet i dess helhet, vilket anges i propositionen. Det finns alltså fler som följer konkurrenssituationen. Med tanke på den relativt korta tid som har gått sedan postlagen trädde i kraft och med tanke på postmarknadens unika karaktär, tycker jag att de förändringar som har skett är långtifrån obetydliga. Det förslag som vi nu debatterar kommer också att underlätta konkurrensen ytterligare. Fru talman! I fråga om kravet på en högre ambition när det gäller nattbefordran följer vi ett EU direktiv. Sedan är det en självklarhet att det är upp till varje operatör att sätta sina egna mål. Det är väl ett bra inslag i konkurrensen mellan de olika företagen. På en fri marknad finns det flera incitament för operatörerna att sträva efter att uppnå en högre nivå, framför allt i förhållande till sina konkurrenter. Det är väl precis detta som är meningen med konkurrens, att man skall sträva efter att bli bättre än de andra. Avslutningsvis vill jag påpeka vad som gäller för post i glesbygd. Av betänkandet framgår det att denna fråga kommer att behandlas i den regionalpolitiska utredningen. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att alla landets invånare, oavsett var de bor, har tillgång till en bra postservice. Staten har tagit sitt ansvar för detta genom att riksdagen har antagit postlagen. I den anges övergripande mål i form av en samhällsomfattande posttjänst. Och i Postens tillstånd framgår klart och tydligt att antalet hushåll som inte har daglig postservice inte får öka. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan samt avslag på övriga reservationer.

Fru talman! Det blir en lite bakvänd debattordning i och med att majoritetsförhållandena är omvända. I repliken försvarar jag majoriteten i dessa två avseenden i stället för att ifrågasätta utskottets skrivning. När det handlar om definitionen av begreppet postal infrastruktur säger Hans Stenberg att verkligheten förändras och att vi därför inte kan definiera vad postal infrastruktur är. Men i dag behövs det. När vi i utskottet uppvaktades av Posten fick vi t.ex. klart och tydligt höra att Posten ser t.ex. postnumren som ett kapital, en tillgång, som man själv hanterar på ett företagsmässigt vis, i stället för att det är något gemensamt, en infrastruktur som alla skall kunna bruka. Detsamma gäller naturligtvis för adressändringar och för boxar, osv., nämligen att Posten bevisligen - det har bevisats under flera år - vill behålla dem för att behålla sin konkurrensfördel. Om vi nu får en ordentlig definition av vad en infrastruktur är, innebär det också att vi befrämjar en bättre konkurrenssituation. Och det vill vi ha ut av det utredningsarbete som regeringen snarast skall återkomma med. Vi vill också att det tillsätts en utredning om adressändringarna, så att adressystemet bryts ut och hanteras fristående från Posten. Vi anser att det som föreslogs i PTS-rapporten, att postoperatörerna bildar en ekonomisk förening, också skall föreslås i regeringens utredning.
Fru talman! Jag tror att det är olyckligt att i detalj lägga in vad vi menar med postal infrastruktur. I detta betänkande pekar vi ju ut ett antal områden, bl.a. det som Tuve Skånberg tog upp, postnummersystemet, postboxar och eftersändning av post och adressändringar. Det kan mycket väl komma till nya saker framöver som vi inte ens kan föreställa oss vad det är. I sådana fall, dvs. om vi ser att mer behöver tas in i detta begrepp, är det lämpligt att riksdagen, om man märker att tiderna förändras, ändrar lagstiftningen. Men om man i dag skulle försöka göra en kartläggning av hur det ser ut, gissar jag att det skulle bli något som man får göra om ganska snart. Och de områden som Tuve Skånberg tar upp reglerar vi faktiskt i detta betänkande.
Fru talman! Jag anser att riksdagens ledamöter i huvudsak har kunnat inse var skiljelinjerna går. De är inte så stora, men de finns verkligen. Jag vill därför gå vidare och få ett svar när det gäller den reservation som jag har valt att yrka bifall till, nämligen reservation 7 om skärpta krav på övernattbefordran av brev. Håller inte Hans Stenberg med mig om att det är bra att skärpa kraven på Posten, så att Posten får ökade krav på sig när det gäller tiderna för övernattbefordran?
Fru talman! Enligt min uppfattning är det en överloppsgärning att agera på detta sätt. Vi har ju ett EU-direktiv som vi använder som norm i detta sammanhang. Sedan är detta självklart en fråga om konkurrens mellan de olika operatörerna. Jag har varit ute på ganska många postkontor och postterminaler. Där har jag sett att det finns en mycket stark strävan från Posten att bli bättre på detta område. Att skärpa lagstiftningen förändrar ju egentligen ingenting. Som Tuve Skånberg redan vet ligger Posten redan i dag långt över detta mål. Och om man är konkurrensutsatt strävar man självklart efter att bli så bra som möjligt. Det är lite märkligt att de partier som hela tiden talar om den fria konkurrensen och om att den skall vara allena saliggörande för att få en bra fungerande marknad på område efter område samtidigt vill gå in och peta i denna fria konkurrens för vissa företag. Jag ser ingen mening med att göra det. Man strävar redan i dag efter att bli så bra som möjligt.
Fru talman! Jag har lite svårt att köpa Hans Stenbergs argument att man inte skall reglera den postala infrastrukturen därför att utvecklingen går så fort. Just genom att socialdemokraterna är så passiva vid detta tillfälle så låter de egentligen hela regleringen ligga inom ramen för den största postoperatören, nämligen hos Posten. Passivt låter socialdemokraterna Posten mer eller mindre styra och reglera marknaden. Och det kan ju inte vara någonting som är särskilt önskvärt. Jag tycker att det hade varit bättre att i dag på en gång definiera och lägga in den postala infrastrukturen och dess ramar och riktlinjer. Sedan finns det ju ingenting som hindrar att regeringen nästa år, om utvecklingen skulle gå så mycket snabbare, kan göra ändringar. Men detta passiva ställningstagande, att egentligen stärka och bevara Postens inflytande, leder till en obalans när det gäller konkurrens och fria postoperatörers möjligheter att hävda sig på en marknad där Posten inte har speciellt goda records med alla instämningar till Marknadsdomstolen som man under årens lopp har hamnat i.
Fru talman! Jag har väldigt svårt att se vad det egentligen skulle leda till. Vad är det egentligen som Per-Richard Molén saknar och som man skulle lägga in här, förutom postboxarna, postnummersystemet och det som regleras i övrigt i detta betänkande? Jag har väldigt svårt att se att det skulle leda särskilt långt att göra den här förändringen. Det är riktigt att man i utredningen har lagt ett förslag om det här men jag tycker att förslaget är ganska luddigt skrivet. I praktiken innebär det att vi från riksdagens sida tar en lag som vi inte riktigt vet innebörden av. Vi överlåter åt Post och Telestyrelsen att bestämma vad som omfattas av lagen. Av rättssäkerhetsskäl känns det, tycker jag, inte som en bra väg att gå.
Fru talman! Om man inte reglerar detta med postnummer utan bibehåller och konserverar systemet med postnummer, postboxar och adressändringar får vi en situation av formen status quo. Jag kan inte förstå detta. Först har regeringen lämnat ett mandat till Post och Telestyrelsen, som sedan lägger ett förslag om hur man skall lösa det här med adressändringar som upplevs så viktigt från de andra 70 aktörernas sida. Vidare gäller det postboxar och postnummer. Sedan går regeringen inte med på förslaget, trots att PTS:s förslag backas upp av Riksskatteverket, Riksrevisionsverket, Kommunförbundet, Konkurrensverket och Lantmäteriverket. Fem stora stöttar alltså PTS. Ändå går regeringen inte med på något som är så kolossalt önskvärt. I stället nöjer man sig med att låta Posten förhala, fördröja och försöka förhandla fram privaträttsliga överenskommelser och avtal som mera tillgodoser Posten än de andra. Det är inte fråga om ett ärligt syfte att skapa mer av rättvisa och jämställdhet när det gäller alla aktörerna på postmarknaden.
Fru talman! Jag blir lite förvånad. Det är ju inte så att vi i det här betänkandet inte reglerar postnummersystemet, postboxarna, eftersändningen av post och adressändringarna. Allt det här regleras faktiskt i detta betänkande. Jag blev ytterst förvånad när jag hörde Per-Richard Moléns senaste inlägg. Jag tror att inställningen hos Moderaterna och vissa av de andra borgerliga partierna grundas på att man går in i frågan med fel grundsyn. Man ser hela postlagstiftningen som ett instrument för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor på postmarknaden. Det viktigaste för er är ju att skapa likvärdiga konkurrensvillkor. Det är klart att det är viktigt att ha likvärdiga konkurrensvillkor, med en fungerande konkurrens, men det är faktiskt inte det som är huvudsyftet. Det måste ni också komma ihåg. Huvudsyftet med postlagstiftningen är att se till att alla människor i landet garanteras en bra postservice, oavsett var man bor. Nu råkar situationen vara att vi faktiskt inte har en fungerande marknad överallt och aldrig kommer att ha det. I den yttersta glesbygden kommer det nämligen aldrig att finnas en fungerande marknad för det här. Möjligen kan en marknad skapas med statliga subventioner och med konstlade medel men en fungerande marknad finns de facto inte. Vi måste ha en postlagstiftning som i grunden tar sikte på människornas behov av postservice.

Fru talman! Vilka förändringar ser Hans Stenberg inom postal infrastruktur inom ett par år eller inom 15 Posten AB har besökt utskottet. Man angav inga förändringar gällande den postala infrastrukturen. Därför vore det mycket intressant om ni socialdemokrater kunde redovisa förändringar som så att säga skulle minska er vilja att definiera begreppet postal infrastruktur.
Fru talman! Det är just det som är bekymret. Om jag kunde peka ut vilka nya system som skall komma skulle jag inte tveka en sekund när det gäller att definiera begreppet postal infrastruktur. Vi ser här en teknisk utveckling. Ta t.ex. de massadresserade breven. Räkningar t.ex. skrivs i dag ut på andra orter än där företaget ligger. Företaget kan ligga i Gävle men räkningen skrivs ut i Sundsvall t.ex. Där kan vi mycket väl tänka oss en helt annan utveckling framöver med ny teknik. Det är ett exempel men annat kan dyka upp framöver som vi i dag inte har en aning om. Det är just därför som vi undrar vad postal infrastruktur är. Är det brevlådan hemma? Var skall gränsen dras? Allt det här behövs ju för att postservicen skall fungera.
Fru talman! Att Hans Stenberg inte ser att några förändringar är på gång behöver ju inte hindra oss i dag att i lagen införa en definition av begreppet postal infrastruktur. I fråga om nästa betänkande som skall tas upp här i dag har jag uppfattat att ändringar i telelagen är ständigt återkommande lagändringar. Vi måste väl kunna göra motsvarande i postlagen när det gäller definitionen av begreppet postal infrastruktur.
Fru talman! Mikael Johansson, vad är det egentligen som fattas? Vad är det mer som vi - alltså utöver postnummersystemet, postboxarna, eftersändningen av post och adressändringen - behöver definiera? Nämnda delar definieras ju och läggs fast här. Där reglerar vi. Men vad är det som ytterligare behöver regleras? Mikael Johansson vill att jag skall peka ut vad som kan komma. Men jag tycker att vi här faktiskt reglerar vad vi i dag kan se och sätter upp regelverk för det. Vad som föreslås i utredningen och vad PTS önskar är ett slags luddig grund skrivning om vad som är postal infrastruktur. Sedan skall man överlåta åt PTS att självt avgöra vilka komponenter i det nya som kommer som skall höra dit. Så tycker jag inte att vi skall hantera detta. Om vi när det gäller det nya som kommer vill lägga in mer i begreppen skall vi ta den diskussionen om det här i Sveriges riksdag. Vi skall inte överlåta åt tjänstemän på Post och Telestyrelsen att fatta de besluten.

Fru talman! När man inte i tid anmäler sig till debatten blir det som det blir. Jag har i alla fall fått fyra minuters talartid och tackar för det. Trots flera reservationer och en debatt som ger intryck av stora motsättningar tycker jag att det är viktigt att slå fast att det faktiskt finns en betydande enighet i trafikutskottet och, hoppas jag, i denna kammare om de beslut som vi nu är på väg att fatta med anledning av propositionen om postal infrastruktur. De beslut vi nu tar är ett betydande steg mot att skapa rimligare och rättvisare villkor för de alltfler aktörer som är verksamma inom området och som länge ansett sig betraktade som småhandlare bredvid stora starka Posten. På de två punkter där utskottet vill gå längre än regeringen vill vi uppdra åt regeringen att utreda frågan om tillgång till adressändringssystemet. Dessutom tycker vi att postlagen bör tillföras en definition av begreppet infrastruktur. Mer dramatiska än så är inte våra två tillkännagivanden i frågan. Per-Richard Molén dramatiserar så mycket han kan här och sjunger väldigt tydligt avregleringens och marknadens lov. Han angriper också oss i Centerpartiet och säger att vi går monopolisternas ärenden därför att vi inte var följsamma i postnummerfrågan. Då är det intressant att ta del av vad de berörda parterna säger, t.ex. Postoperatörernas förbund. Vi fick ju alla brev från dem i april. De säger att det med det förslag som nu faktiskt kommer, och som i allt väsentligt tillstyrks, tas ett mycket betydelsefullt steg mot en välfungerande marknad. Det är postoperatörerna själva som säger det. De tycker att det är viktigt och bra. Då tycker jag att det är lite magstarkt att överdramatisera och göra detta till någon ideologisk barriär och en stor fråga som vi skulle vara oense om. Den kritik som funnits är att Posten AB ansetts utnyttja den postala infrastrukturen som ett konkurrensmedel. Och det är naturligtvis så att för alla oss som ser poänger med väl fungerande marknader är rättvisa, likvärdiga villkor för olika parter av avgörande betydelse. Det är sådant som pris, kvalitet och funktion som skall vara avgörande för kundens val, inte tillgången till en infrastruktur präglad av det som en gång var en monopolsituation för det stora statliga företaget. I flera tidigare inlägg har redogjorts för majoritetens syn på dessa frågor, och reservationerna har också redovisats. För Centerpartiets del är det en hjärtefråga att vi har en väl fungerande grundläggande samhällsservice över hela vårt land. Till detta hör den postala infrastrukturen, liksom teleförbindelser, vägar och kollektiva kommunikationer. Därför är det av central betydelse för oss att samtidigt som vi bejakar och ställer oss positiva till mångfald, konkurrens och marknadstänkande betona hela landets rätt till en god grundläggande samhällsservice. Det är samhällets ansvar. Och där är en daglig god postservice en av de viktigaste delarna. Även om alltfler av oss nu är uppkopplade på datanätverk och Internet med sekundsnabb kommunikation är fortfarande den traditionella postservicen av mycket stor betydelse. Vi fick för några månader sedan exempel på hur viktigt detta är för vanliga människor när Betalserviceutredningen kom med sitt förslag med dramatiska försämringar i möjligheterna till kassaservice ute på landet. Det visade vilken oerhört stor betydelse detta har för väldigt många människor, om vi menar allvar med att hela Sverige skall kunna leva och utvecklas. Fru talman! Mina fyra minuter har gått, och jag vill avsluta med att säga att jag självklart står bakom alla de reservationer där vi varit delaktiga. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till samtliga utan bara till reservation 8.

Fru talman! Vi har fått en ny telelag att behandla, en lag som utgår från ett EU-direktiv. Men de svenska lagstiftarna har i sin nit gått längre än vad direktivet kräver och därmed skapat problem i Sverige. Det är väl känt att polisen i sitt spaningsarbete väldigt ofta rutinmässigt spårar telefonsamtal. I ett uppmärksammat mål i våras, som gällde ett mord inom rivaliserande mc-gäng, var telefontrafiken det avgörande beviset för att få en fällande dom. Den franska polisen har nyligen löst ett uppmärksammat fall på Korsika genom att kartlägga telefontrafiken under en förhållandevis lång tid. I den nu pågående utredningen om polismorden i Östergötland kan telefontrafiken vara av stort intresse i brottsutredningen. Med den nya lagstiftningen blir detta inte möjligt. För i de flesta fall har man ingen misstänkt när man börjar. Man har inga domstolsbeslut att stödja sig på, och därmed kommer det heller inte att finnas några uppgifter som kan användas eftersom telefonbolagen, enligt 49 § "skall utplåna eller avidentifiera uppgifterna vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren". Direktivet är mera oklart skrivet. Enligt artikel 1 punkt 1 skall uppgifterna visserligen utplånas. Läser man vidare ser man under punkt 5 att det inte skall påverka behöriga myndigheters möjligheter att få uppgifter enligt nationell lagstiftning. Det är inte solklart hur detta skall tolkas, men den svenska lagstiftningen ger inte samma frihet. Vi upptäckte detta allför sent. Tyvärr, fru talman, kan det lätt ske. Det går inte att fördjupa sig i detaljerna i varje mening i alla de texter som vi varje vecka förutsätts besluta om. Det framgick inte av propositionens text att de svenska reglerna skulle vara annorlunda än direktivets. Vi har därför av formella skäl inte kunnat lägga fram något konkret förslag till motsvarande lagändring i vår reservation. Den moderata motionen utgår från problemet med direktivet, och vi begär att regeringen tar upp denna fråga i kommissionen så att det vällovliga kravet på stärkt integritetsskydd inte också blir en skyddande mur för kvalificerad kriminalitet. Det gäller närmast en ändring av artikel 6 i teledataskyddsdirektivet. Majoriteten visar stor förståelse för de synpunkter som vi fört fram i motionen. Problemet är väl snarast att majoritetens uppfattning inte stämmer med lagförslaget. Den välvilliga förhoppningen att regeringen skall återkomma till riksdagen, om det visar sig att lagen medför problem, blir också meningslös. Lagen förutsätts träda i kraft om en månad. Så skadan är redan skedd. Jag vet inte om det är tekniskt möjligt för telebolagen att ändra sina dataprogram till dess, eller om regeringen kan utfärda någon form av dispens tills vidare, men så mycket är helt klart att om lagen skall följas som den är skriven uppstår mycket stora problem i polisens arbete. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. Moderata samlingspartiet stöder även reservation nr 2. Integritetsfrågor är viktiga och skall inte kunna förändras genom myndighetsbeslut. Slutligen, fru talman, för vi fram konkurrensfrågorna i reservation nr 3. Det är kända synpunkter som vi framfört här i kammaren många gånger, och jag yrkar inte bifall till dessa reservationer i dag.

Fru talman! De ändringar i telelagen som riksdagen nu skall besluta om innebär ett förverkligande av ett antal EG-direktiv, som syftar till att stärka både integritetsskyddet samt abonnentens makt gentemot teleoperatören. Lagändringarna skall också syfta till att möjliggöra en ökad konkurrens på teleområdet. Kristdemokraterna välkomnar denna inriktning, och vi är i grunden positiva till lagändringarna. Däremot har vi en del synpunkter på bl.a. den omfattande detaljregleringen, vilket föranleder mig att yrka bifall till reservation nr 2. Fru talman! Kommunikationsforskningsberedningen har i sitt remissvar funnit att införlivandet av direktiven i telelagen verkar komplicerat och ogenomskinligt, varför direktiven i stället borde fastställas i särskild lag där den principiella grundnivån ges, oberoende av vilken teknisk lösning som i praktiken för tillfället avses. Vi delar denna uppfattning, och därav reservationen. Utöver de reservationer vi deltar i har vi i vår motion T22 tagit upp två andra saker som regeringen borde ta till sig. Det ena är att sätta stopp för den snedvridna prispolitiken som Telia tillämpar på ISDN-tjänster. Det verkar på priserna som om förste abonnenten på en plats får betala hela framdragningen. Exemplet i Computer Sweden nyligen visade att en privatperson som hade ISDN skulle få betala Det är alltså inte bara i glesbygden som det är dyrt med ISDN. Denna teknik är inte den slutgiltiga lösningen, men den har stor betydelse för småföretagare, distansarbetare och studerande. Det finns uppenbarligen för liten konkurrens på dessa tjänster. Vi har i motionen begärt att regeringen skall utnyttja sitt bemyndigande i telelagen och sätta ett pristak för dessa tjänster. Dessutom vill vi omdefiniera § 1 i telelagen, så att man byter ordet "låghastighetsmodem" till "höghastighetsmodem". Det skulle innebära att alla operatörer som vill tillhandahålla teletjänster måste höja hastigheten väsentligt. Tyvärr fick vi inte gehör för dessa yrkanden rent formellt, eftersom de ligger utanför regeringens proposition. Men, fru talman, vi avser att återkomma i denna fråga. Avregleringen och den fria konkurrensen skall naturligtvis åtföljas av omtanke om glesbygden och om konsumenterna. Därför hade det varit på sin plats med en kommentar från majoriteten om just priserna på ISDN-tjänsterna.

Fru talman! Först ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. År 1993 togs det första steget mot en avreglerad telemarknad i Sverige, och inom EU har telemarknaden avreglerats i de flesta länder 1998. I EU har nu vissa direktiv antagits mot en ytterligare avreglering, och regeringens förslag innebär en anpassning till dessa direktiv. Tom Heyman påpekar att teleoperatören, för att stärka teleabonnenternas integritetsskydd, skall utplåna eller avidentifiera uppgifter efter samtalets slut. Vi var först, i likhet med Tom Heyman och Moderaterna, lite tveksamma till detta. Men det här gäller inte om beslut har fattats om hemlig teleavlyssning eller teleövervakning. Och om abonnenten begär spårning av störande samtal skall uppgifterna också lagras och hållas tillgängliga av teleoperatören. Det tycker vi låter betryggande och ser därmed ingen anledning att stödja Moderaternas reservation. Vissa bestämmelser i de aktuella direktiven är på en sådan detaljnivå att de inte lämpar sig för lagreglering. Vi anser det tillfyllest att regeringen får meddela närmare föreskrifter i dessa frågor. Det gäller behandling av personuppgifter, tillhandahållande av nummerpresentation, vidarekoppling och kataloguppgifter. Vi har kommit en bit när det gäller avreglering. Då kan man välja vilken operatör man vill och behöver sedan inte slå ett särskilt prefix. Däremot vill vi behålla accessnätet i statens ägo. Vi tror att detta befrämjar konkurrensen på teletjänster genom att vi upprätthåller en maximal tillgänglighet för alla operatörer. Detta är också en garanti för tillgängligheten i glesbygden. När det gäller s.k. tredjepartsaccess i mobiltelefonnätet, dvs. att vissa tillståndshavare genom tillståndsvillkor kan åläggas skyldighet att tillhandahålla nätkapacitet i sina mobila telenät, är vi i Vänsterpartiet negativa. Vi menar att de nya operatörerna kommer till ett dukat bord. De slipper investera i det som är dyrt, nämligen det mobila accessnätet, dvs. basstationerna. Vem vill i så fall investera i nya nät i framtiden? Och täckning i glesbygd, som Torgny Danielsson från Värmland har en motion om, kan vi i så fall bara drömma om. Slutligen vill jag säga att vi, när det gäller framtida investeringar i bredband för IT, har samma inställning. Vi menar att staten bör äga eller åtminstone kontrollera detta och upplåta det till olika operatörer.
Fru talman! Det är riktigt, Sture Arnesson, att det finns ett undantag om det finns ett domstolsbeslut om registrering av samtalen. Men problemen uppstår ju i de fall då man inte har den mycket starka misstanke som krävs för att få ett domstolsbeslut, och så är det i de flesta fall. Man har kanske bara en skälig förmodan. Man kanske bara har tagit en misstänkt på gatan. Man har kanske haft ett inbrott och vill veta vilka som har ringt till telefonen i lägenheten. Det kommer inte att bli möjligt att få den här typen av uppgifter. Det är det problemet som vi lyfter fram. Det andra är naturligtvis inget problem, som Sture Arnesson säger.
Fru talman! Jag håller med om detta. Men det här är samtidigt en integritetsfråga, och jag tycker inte att man skall kunna avlyssna vem som helst på lösa boliner. Det skall finnas en skälig misstanke, och polisen skall ha tillstånd till detta.

Fru talman! Sverige är ett telefonland, både när det gäller det fasta nätet och mobiltelefonanvändandet. Telelagen är en färskvara. Vi ändrar den varje år. Man kan tycka att det är lite jobbigt att hänga med i svängarna för att kunna följa lagen, men vi skall ha klart för oss att den här snabba tekniska utvecklingen och internationaliseringen underlättar för kommunikationer mellan människor, individer och företag. I och med avregleringen i Sverige och i resten av EU måste lagstiftningen anpassas. Vi måste se till att vi har en modern lagstiftning som är anpassad till den nya tekniken. I Europeiska unionen skall vi ha en gemensam öppen telemarknad, och vi skall nu införliva några EU-direktiv som flera länder redan har införlivat. Vi skall ha ett starkt integritetsskydd, men vi skall även i framtiden kunna använda oss av teleavlyssning och teleövervakning i brottsbekämpande arbete. De som blir telefontrakasserade skall också ges möjlighet att stänga av ett visst nummer, så att t.ex. någon som ringer upp en kvinna flera gånger på en natt inte når fram. Vi skall se till att direktivet om personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet införlivas. Vi skall tillhandahålla det öppna nätverket. Det är också ett direktiv. Och det handlar om direktivet för tjänster när det gäller telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö. Det är en ganska stor samsyn i utskottet när det gäller dessa frågor och att vi nu införlivar de här direktiven. Det är egentligen bara några få frågor som skiljer oss åt. Det gäller bl.a. det som Moderaterna har tagit fram om brottsbekämpande uppgifter. Vi går Tom Heyman till mötes. Vi skriver i stort sett detsamma som står i hans reservation, nämligen att det finns skäl för regeringen att i EU-samarbetet verka för en effektiv brottsbekämpning och att återkomma och redovisa resultatet för riksdagen. Det finns också en reservation som handlar om att det är för många detaljer och om att vi har valt att ta bort en del saker från lagen. Men det har vi gjort just av den anledningen att det är många detaljer. Det är för detaljrikt för att man skall kunna ha med det i lagen. Av den anledning finns det nu i direktiven i stället. Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet, och jag tycker att vi nu vässar lagstiftningen ännu en gång. Tack!
Fru talman! Det är nog precis som Monica Green säger: Telelagen är med dagens utveckling en färskvara. Det är viktigt att vi följer den noga och försöker anpassa den så att den inte blir ett hinder för utvecklingen. Telemarknaden har ju avreglerats i Sverige, och det har inneburit att främst storföretagen och storstadsområdena på många sätt har fått förbättringar. Glesbygden och de mindre företagen har inte alls i samma utsträckning kommit i åtnjutande av dessa förbättringar. Detta är bakgrunden till den reservation som jag vill yrka bifall till, nämligen reservation 4 om uppföljning och utvärdering. Vi tycker att det finns anledning att titta på vilka konsekvenser detta har fått. Johnny Gylling var också inne på hur orimligt det här kan slå, när man får betala avgifter beroende på huruvida det redan finns en anslutning till ISDN eller inte i det aktuella området. Sedan, fru talman, skulle jag vilja gå emot det som är brukligt och yrka bifall till en reservation som vi inte är delaktiga i men som jag redan i utskottet aviserade att vi kanske ville ansluta oss till, nämligen moderaternas reservation 1. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i den argumentation som Tom Heyman redovisar här i kammaren. När man funderar på de här frågorna är det ingen tvekan om att detta kommer att innebära betydande svårigheter för polisen att jobba effektivt. Vi har på senare tid sett exempel på att man haft mycket stor nytta av att kunna gå in och kolla mobiltelefontrafik mellan brottslingar. Det är naturligtvis en omöjlighet att i förväg peka ut alla de presumtiva människor som kommer att hamna i de här situationerna. Därför ser vi det som en försvårande omständighet om riksdagen nu skulle gå på det här EG-direktivet såsom regeringen och majoriteten föreslår. Vi tycker att det ligger väldigt mycket i den argumentation som har redovisats och yrkar alltså bifall också till reservation 1.

Fru talman! Jag skall redan från början tala om att jag kommer att hålla på något längre än mina anmälda sex minuter. Sverige har under lång tid varit en stark förespråkare för frihandel. Det finns få ting som så framgångsrikt verkar som tillväxt och välståndsskapande kraft i vår värld som det fria handelsutbytet mellan länder. Tillsammans med en liberaliserad handel är fria kapitalrörelser också ovärderliga som instrument för välfärdsutvecklingen såväl i vårt eget land som i världen i övrigt. I takt med den snabba globaliseringen har handelsutbytet i världen vuxit. Samtidigt har också förståelsen för värdet av en friare världshandel där också kapital kan röra sig fritt ökat. När WTO trädde i kraft 1995 fick världen i ett slag betydligt klarare handelspolitiska spelregler, både vad gäller tullar och andra regler. Världshandeln fick då äntligen ett genuint globalt regelverk där i princip alla regler skall gälla alla medlemsländer. Samtidigt ändrades förutsättningarna för det svenska handelspolitiska agerandet radikalt i och med att Sverige blev medlem i EU. Sverige tvingades att ta över ett gränsskydd som delvis rimmar illa med svensk handelspolitisk tradition och som strider mot svenska näringslivsintressen. Dock uppvägdes dessa nackdelar av att vi fick möjlighet att påverka EG:s handelspolitik. Det är viktigt att Sverige utnyttjar detta. Sverige bör ta vara på varje chans att aktivt driva och främja frihandelns idéer inom den största handelspolitiska enheten i världen. I det arbetet är det en styrka att det råder en bred politisk enighet i vårt land om värdet av en liberaliserad världshandel. Oberoende av regering har Sverige under årens lopp varit en stark kraft i de internationella handelsförhandlingarna. Det ligger nu ett stort ansvar på regeringen att fortsätta den frihandelsvänliga linjen genom att vara pådrivande i EG inför en kommande Efter de glädjande framgångar för världshandeln som uppnåddes efter åtta års GATT-förhandlingar och genom bildandet av Världshandelsorganisationen, WTO, återstår det en hel del arbete för att vidga och trygga frihandeln globalt. Det är därför mycket bra att regeringen arbetar för att en ny WTO-runda skall komma till stånd och att rundan skall ha en bred och omfattande dagordning. Det är uppenbart att WTO måste stärkas och att WTO:s tvistlösningsmekanism måste förbättras så att den kan fungera som ett effektivt verktyg mot protektionism. WTO måste få bättre möjligheter att stoppa uppseglande handelskonflikter liknande den sorgliga banankonflikten mellan EG och USA. Det är utan tvivel en svår men mycket viktig uppgift för Sverige att verka för en liberalare utformning och tillämpning av EG:s olika handelspolitiska instrument. För WTO-rundan bör EG sätta som mål att avskaffa alla tullar på industrivaror. Sverige bör vidare ta på sig rollen att konsekvent försöka minska användningen av antidumpningsåtgärder inom EG. Dessa åtgärder är visserligen ett tillåtet instrument i WTO. Likafullt är det viktigt att förhindra att den europeiska unionen och därmed Sverige i vår omvärld framstår som tillskyndare av antidumpningsåtgärder för att lösa ekonomiska eller strukturella problem i enskilda medlemsländer. Bland viktiga områden som bör komma upp på - inte minst gäller det den exploderande elektroniska handeln - och de konkurrensrättsliga frågorna. Ett annat område som WTO bör ta sig an är att skapa regler för icke-diskriminering, investeringsskydd och transparens när det gäller investeringar. Lika angeläget som det är för vårt land att få direktinvesteringar till Sverige är det för u-länderna att få den draghjälp genom kapitalöverföring, överföring av kunskaper och utvecklingskraft som direktinvesteringar medför. När det gäller jordbrukspolitiken har Sverige genom medlemskapet tagit åtskilliga steg tillbaka ur frihandelssynpunkt. Sverige bör verka för att EG, som den största aktören i WTO med betydande subventioner, förändrar den europeiska jordbrukspolitiken så att den kan integreras med världsmarknaden. Det är värt att ytterligare en gång slå fast att Sverige har en lång tradition som frihandelns förespråkare i internationella sammanhang. Det är en tradition som är väl värd att ömt vårda och värna mot alla försåtliga tendenser till protektionism. Det som inför det förestående WTO-arbetet framstår som bekymmersamt är att Sveriges regering nu säger sig vilja prioritera arbetsvillkor och miljö i den nya WTO-rundan. Att slå in på en sådan väg vore att svika den traditionella svenska frihandelslinjen. Vi vet att dessa områden är oerhört kontroversiella för u-länderna. Under Singaporemötet kom man efter omfattande diskussioner fram till att forumet för att förbättra villkoren på arbetsplatserna är och skall vara ILO. Man enades om att sekretariaten i WTO och ILO skulle hålla kontakt. Slutsatsen i Singapore blev alltså att dessa för uländerna så kontroversiella frågor inte skulle inlemmas i WTO:s förhandlingsarbete. Fru talman! De minst utvecklade länderna är i dag inte i stånd att utnyttja alla de fördelar en friare världshandel kan ge. Den viktigaste biståndsinsats vi kan göra för de fattigaste länderna är att hjälpa dem att införlivas i det marknadsekonomiska systemet och stödja dem för att få i gång en ekonomisk utveckling. Därför skall vi underlätta för dem att sälja sina varor, varav jordbruksprodukter, textil och konfektion är huvudprodukter i många utvecklingsländer. Inlindat i fagra ord om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor framförs från fackligt håll, från socialister och nu från regeringen krav på sociala åtgärder och miljöåtgärder i WTO. Man tar moraliska argument till hjälp när man av egoistiska skäl vill hindra och försvåra den fria handeln med utvecklingsländerna. Sverige stöder utvecklingsländerna bäst genom att inom ramen för EG öppna handeln för de varor som dessa länder är bäst på att producera. Lika viktigt som det var för Sveriges ekonomiska utveckling, när vi befann oss i industrialismens vagga, att våra varor kunde exporteras är det för uländerna i dag att handeln med deras varor inte av diffusa anledningar utsätts för handelshinder. Regeringen är inne på fel väg när man stöder de tendenser till protektionism som framskymtar i förtäckta ordalag om arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. För vårt eget lands ekonomiska och sociala utveckling har det sedan historisk tid varit direkt avgörande att de varor som vi producerat kunnat exporteras utan försvårande hinder. Det är genom handeln som vårt lands utveckling från fattigt jordbrukssamhälle till industrination blivit möjlig. Med den begränsade hemmamarknad som en befolkning på mindre än nio miljoner invånare ger gäller denna sanning även i dag. Vi behöver bara se på oss själva för att inse den fria handelns betydelse. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1 till betänkandet.

Fru talman! De internationella kontakterna och handelsförbindelserna har varit och är en förutsättning för tillväxt i den svenska ekonomin och den höjning av levnadsstandard och välfärd som skett under hela industrialiseringen av vårt land. Sverige har som en liten öppen ekonomi med ett stort internationellt beroende ett starkt intresse av att handelsförbindelser och andra internationella utbyten kan ske så obehindrat som möjligt, men samtidigt inom ramen för ett fungerande system av rättsregler och överenskommelser. Därför är från svensk synpunkt fortsatta förhandlingar inom WTO om ytterligare liberaliseringar av handeln och förbättring av de internationella spelreglerna mycket angelägna. Det är ingen slump att frivilliga överenskommelser som syftar till förbättringar kallas för liberaliseringar. Även länder och regimer som på intet sätt kan kallas liberala inser många gånger i praktiken att förändringar i liberaliserande riktning gynnar också den egna nationen. Samtidigt skapar också liberaliseringar inom handelns område på lång sikt ett tryck på demokratiseringar i auktoritära och odemokratiska länder. Liberalisering av världshandeln har varit en motor för tillväxt i olika länder. Det är de länder som har varit öppna mot omvärlden som lyckas bäst sett i ett längre perspektiv. Det finns i dag en oro främst i i-länderna för att konkurrens från låglöneländer skall slå ut företag och jobb i industrivärlden. Men erfarenheterna från vår egen industrialiseringsprocess visar att vår ökade öppenhet mot omvärlden ledde till tillväxt och ökad sysselsättning både i Sverige och de länder vi har handlat med. Att försöka skydda sig mot omvärlden med tullar och andra handelshinder kan verka tryggt på kort sikt, men leder på längre sikt bara till förstelning, sämre standard och lägre sysselsättning. En liberal marknadsekonomi innebär öppenhet och snabb spridning av information. Arbetet för en öppnare handel måste därför fortsätta både för ekonomins och demokratins skull. Vi delar därför uppfattningen att det behövs en ny WTO-runda med en bred inriktning. Handeln med jordbruksprodukter är, som det står i skrivelsen, en nyckelfråga. Den senaste tidens problem omkring jordbruksförhandlingarna inom EU visar på det stora behovet av liberaliseringar även inom detta område. Ett expanderande område är tjänstehandeln. Två tredjedelar av produktionen i Sverige består av tjänster, medan handeln med tjänster är mindre än handeln med varor. Det finns ett betydande behov av avregleringar och borttagande av handelshinder för tjänstehandeln i de kommande förhandlingarna. Förutom de finansiella tjänsterna är transportsektorn ett sådant område. Regeringens skrivelse är förhållandevis insiktsfull när det gäller nyttan av ett fritt varu och tjänsteutbyte. Man vill i förhandlingarna gå vidare för att nå en ökad öppenhet för tjänsteutbyte. Det är bra. Jag skulle önska att samma öppenhet skulle råda för produktionen av tjänster inom Sverige. Fru talman! Det är möjligt att de behov av multilaterala regler för investeringar som inte kunde lösas i de MAI-förhandlingar som fördes inom OECD kan lösas inom WTO. Det är av stor vikt att nå fram till en överenskommelse som ger stabila ramar för internationella investeringar och som samtidigt tar hänsyn till de olika berörda parternas legitima intressen. Sverige har ett intresse av att frågor om konkurrens också beaktas i ett internationellt sammanhang. Sambandet mellan handel och konkurrens har studerats inom WTO under ett par års tid. Det är bra om det går att nå multilaterala överenskommelser som stärker konkurrenspolitiken. Nära kopplat till detta område är antidumpningsreglerna. Dessa används i praktiken ofta som handelshinder. Sverige bör i förhandlingarna eftersträva att möjligheterna att åberopa antidumpningsklausuler begränsas. Internationell handel, miljö och arbetsvillkor är ett mycket kontroversiellt område. Många u-länder fruktar med detta att de krav på förbättrade arbetsvillkor som ställs av i-länder i själva verket är en form av protektionism. Det är berättigat att fråga varför inte uländer skall ha möjligheten att arbeta sig upp ur fattigdom på samma sätt som de nuvarande i-länderna gjorde under sin industrialiseringsprocess - så också Sverige. Samtidigt har det visat sig att de krav som konsumenterna i i-världen ställer på de produkter som bjuds ut kan vara ett kraftfullt instrument för att via dessa företag driva fram bättre arbetsvillkor och utbildning i de u-länder där dessa företag är verksamma. Också den elektroniska handeln växer starkt. Det är oklart om viktiga handelspolitiska aspekter av elektronisk handel täcks av nuvarande WTO-regler. Det är angeläget att det finns ett fungerande regelverk som inte i onödan hindrar denna handel - däribland det svenska förbudet mot export av krypteringsprogram. Tvistlösningssystemet inom WTO bör också ses över. I det s.k. banankriget mellan EU och USA hävdar båda parter att man har anpassat sig till WTO:s regler. Förutom det beklagliga att EU över huvud taget har givit sig in i något som i praktiken liknar protektionism, visar detta fall att frågan om hur WTO:s regler skall efterlevas behöver lösas. Sverige bör inom EU vara pådrivande när det gäller liberalisering av handel. Det gäller inte minst att öppna EU-marknaden för utomstående. Sammantaget är det oerhört viktigt att den kommande WTO rundan kan leda till fortsatta handelsliberaliseringar till nytta för människorna både i i-länderna och uländerna. Fru talman! Det är synd att vår handelsminister inte är här i dag. Jag hade velat ställa ett antal frågor. Jag får vänta med det till något annat sammanhang. Jag slutar med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Sverige har en lång tradition av att värna frihandelns principer och bekämpa protektionistiska inslag. För ett litet land som vårt, med stort utrikeshandelsberoende, har detta varit - och kommer att vara - en oerhört viktig förutsättning för vårt välstånd. Frihandel är likaså en avgörande drivkraft för den globala ekonomiska utvecklingen - inte minst i tredje världen. Men det är viktigt att inte slå sig till ro med dessa framsteg. Sverige måste hela tiden aktivt driva på för en friare världshandel och minskad protektionism. Det är nu dags för en ny förhandlingsrunda i Världshandelsorganisationen. Skälen till den nya rundan är följande: - att förbättra förutsättningarna för tillväxt i världsekonomin - att ge krisdrabbade länder bättre möjligheter att återhämta sig - att motverka nya protektionistiska tendenser - att minska handelshinder mellan handelsblock - att effektivisera EG:s inre marknad - att ge näringslivet bättre möjligheter att sälja sina produkter på marknader utomlands. Särskilda ansträngningar kommer från svensk sida att göras på de områden där EU fört en mer restriktiv politik än vad Sverige gjort. Det gäller bl.a. områden som teko och jordbruk. Det handlar om användandet av handelspolitiska skyddsinstrument. Det handlar om att motverka användningen av antidumpningsåtgärder. Precis som regeringen tar upp i sin skrivelse är det viktigt att dagordningen för förhandlingarna blir bred och omfattande. Fru talman! Regeringens skrivelse utgör en grund för en bred och öppen debatt med samhällets alla berörda intressenter, såsom näringsliv, fackföreningar och andra intresseorganisationer beträffande de områden som Sverige har prioriterat i de kommande förhandlingarna, som jordbruk, tjänster, miljö och mänskliga rättigheter. Jordbruket är en nyckelfråga i de kommande förhandlingarna. Det gäller ytterligare neddragningar av tullskydd, exportbidrag och andra former av produktionsstimulerande stödåtgärder. Den jordbrukspolitiskt reglerade högprislinjen inom EU och i ett antal andra i-länder medför en överskottssituation. Ett viktigt steg är därför att minska jordbrukssubventionerna och därmed den dumpning av överskott som bönder i u-länderna inte kan konkurrera med. Den europeiska modellen, som den brukar kallas, med levande landsbygd, en god djuromsorg och miljöhänsyn måste uppfyllas inom ramen för en fortsatt marknadsanpassning av den europeiska jordbrukspolitiken. Fru talman! Utskottet ser med tillfredsställelse att regeringen aktivt driver sambanden mellan handel och miljö. Allmänt sett skapar ytterligare liberaliseringar på handelsområdet förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Samtidigt kan en ökad internationell handel också få negativa konsekvenser på miljön. Ett annat viktigt område som liknar miljön är handel och arbetsvillkor. Det handlar om möjligheterna att ställa krav på det exporterande landet när det gäller t.ex. tvångsarbete och barnarbete, god arbetsmiljö samt de anställdas organisations och förhandlingsrätt. Det finns en stor oro bland u-länderna att krav på arbetsrättsliga villkor från i-länderna egentligen handlar om att i-länderna vill slå vakt om de egna arbetstillfällena - alltså en maskerad protektionism. Detta är självklart en svår avvägning, som man absolut inte kan bortse från. Det är svårigheten att skilja mellan dem som motiveras av en genuin önskan att de mänskliga rättigheterna respekteras och dem som använder de mänskliga rättigheterna som en täckmantel för protektionism. Här kan Sverige spela en oerhört viktig roll genom vår långa tradition av internationellt arbete som inte har grundat sig på egennytta. Vi socialdemokrater anser att moral och etik måste finnas också i handelsreglerna. Vi är inga doktrinära frihandelsentusiaster som skriker "lämna marknaden i fred". Självklart måste avarter stävjas också där, både i Sverige och i andra länder. MAI-förhandlingarna om ett multilateralt avtal om investeringar pågick från hösten 1995 till hösten kommissionen. Målet för förhandlingarna var att skapa ett avtal med hög standard på åtaganden om investeringsliberalisering, att värna om ickediskriminering och investeringsskydd samt att åstadkomma en effektiv tvistlösningsmekanism. Avsikten var att avtalet skulle vara öppet för anslutning även för länder utanför OECD-kretsen. En hörnsten i förhandlingarna var att få till stånd en likabehandling mellan utländska och inhemska investerare. Detta betydde att en utländsk investerare inte skulle behandlas vare sig sämre eller bättre än en inhemsk investerare. Ett land som anslöt sig till MAI skulle inte tvingas ändra sina bestämmelser för företagens investeringar, förutsatt att regelverket tillämpades icke-diskriminerande. Ett land med t.ex. höga miljökrav kunde behålla dessa, och även förstärka dem, under förutsättning att reglerna inte gjorde åtskillnad mellan utländska och inhemska investerare. Utkastet till MAI-avtalet utsattes emellertid för stark kritik. De invändningar som riktades mot förslaget gick bl.a. ut på att u-länderna riskerade att hamna i ett kraftigt underläge i förhållande till de transnationella företagen med hänsyn tagen till de villkor som dessa företag kunde ställa för att genomföra investeringar i ett enskilt land. Mot bakgrund av detta har förhandlingarna inom OECD nu upphört. Enligt regeringens uppfattning, som utskottet stöder, måste investeringsförhandlingarna i WTO startas på nytt. I skrivelsen understryks att i en konsensusorganisation som WTO måste samtliga medlemsländer vara överens om förhandlingsupplägget. I dagsläget är det oklart hur ett framtida investeringsavtal i WTO skulle kunna se ut. Något färdigt recept för ett sådant avtal finns inte. Det är angeläget att ett nytt avtal innehåller regler om investeringsskydd. Vidare måste ett avtal så långt som möjligt stävja osund konkurrens om utländska investeringar. Exempel på sådan osund konkurrens kan vara skatterabatter, subventioner, sänkta miljökrav och försämrad arbetsrätt. Även här, precis som med de andra förhandlingarna, är det av stor vikt att de sker under öppenhet och att hänsyn tas till just utvecklingsländernas situation. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Fru talman! När det gäller inställningen till den nya WTO-rundan, vikten av att en sådan kommer till stånd och hela inledningen av Marie Granlunds anförande kan jag instämma helt. Men sedan kommer vi till den del som skiljer oss åt. Välstånd växer och möjliggörs genom att ett land får möjlighet att sälja de varor som landet producerar. Det finns inget effektivare sätt att få ekonomin att blomstra och därmed också ge landet möjligheter att åtgärda de missförhållanden som fattigdom för med sig. Därför tycker jag att det är ett stort misstag att inför WTO:s förhandlingsrunda se frågorna om arbetsmiljö och arbetsvillkor som prioriterade områden och väcka denna konfliktfyllda diskussion igen i WTO sammanhang. När det gäller miljön är det fråga om hur man skall kunna förena de handelsregler som finns med de bestämmelser som följer internationella miljökonventioner. Det tycker jag kan vara en fråga för WTO att försöka ägna sig åt. Sveriges inställning bör däremot vara mycket restriktiv när det gäller propåer om att ta in frågorna om varornas produktionssätt och eventuella miljöeffekter av dessa i WTO diskussionerna. Delar Marie Granlund min uppfattning i den senare frågan? Tycker hon att det är skillnad mellan internationella konventioner och det som alla är överens om och det jag nämnde sist?
Fru talman! Jag kan förstå att Karin Falkmer inte tycker att det är viktigt att integrera regler om arbetsvillkor i den internationella handeln. Det handlar inte om att sätt upp regler för lönenivåer eller löneskillnader, utan det handlar om direkta mänskliga rättigheter. Det handlar om att få lov att organisera sig och om förbud mot tvångsarbete och barnarbete, etc. På samma sätt som det finns i-länder som gömmer sig bakom arbetsrättskrav som egentligen är en maskerad protektionism finns det självklart också de som hävdar att frihandel är omsorg om u-länderna. Där handlar det egentligen om att man är motståndare till kraven på fackföreningar. Ibland kan jag nästan misstänka att det är på samma sätt som moderaterna är emot att EU sätter mininivåer vad det gäller skattesatser och annat i olika länder. Man tycker helt enkelt att det är bra att vi konkurrerar med sådana saker, för då kan man också försämra det man inte annars klarar av att försämra i Sverige. Det är en misstanke som Karin Falkmer tyvärr ger fog för. Vi socialdemokrater tycker självklart att handeln skall vara fri, men man måste också sätta upp sådana regler som ILO och andra jobbar med, men som de inte har kraft att genomföra. Vi är inga frihandelsfundamentalister. Vi tycker att frihandel är oerhört avgörande, men det finns också andra värden.
Fru talman! Det är just detta debatten handlar om.

Marie Granlund är alltså beredd att i WTO ta upp dessa frågeställningar. I u-länderna vet och förstår man att det är åtgärder som kommer att försvåra deras möjligheter att sälja sina varor. Det handlar om att försöka ta bort de komparativa fördelar som de fattigaste länderna har i dag. De krav på arbetsmiljö och arbetsvillkor som industriländerna har kommer att uppfyllas i samma takt som ekonomin utvecklas i länderna. Utan handeln med varor, Marie Granlund, har dessa fattiga länder ingen chans. De kommer inte, om de förhindras att bedriva handel av sådana här skäl, att få en chans att skapa en ekonomi som vår. Vi har i Sverige en ekonomi som gör att vi kan ha helt andra regler på dessa områden. Det handlar, Marie Granlund, om förtäckt protektionism, och detta förstår u-länderna. Det är därför de är sådana motståndare till att diskutera dessa frågor i
Fru talman! Visst finns det i-länder som gömmer sig bakom tal om mänskliga rättigheter och annat just av protektionistiska skäl, men jag tycker att det är absurt om Karin Falkmer säger att den svenska regeringen gömmer sig bakom sådant. Vi har ju drivit kraven på mänskliga rättigheter i väldigt många sammanhang - inte bara här. Självklart finns det andra länder som har gjort så, och det är därför det är så viktigt att Sverige driver dessa frågor med kraft. Det hade varit önskvärt med en politisk enighet, för man har förtroende för Sverige på detta område. Utan att vara någon stormakt kan vi genomdriva kravet på att ta upp de mänskliga rättigheterna i handelsvillkoren, och det skall få avsedd funktion. Bra ekonomi i ett land är ingen garanti för rättvis fördelning och mänskliga rättigheter. Det är någonting man måste kämpa för, som arbetarrörelsen har gjort i Sverige och på andra håll. Det är ingen självklarhet. Vi tycker att människor i andra länder också skall ha rättigheter när det gäller att organisera sig fackligt och att inte behöva jobba när de är barn, osv. Nu har Karin Falkmer tyvärr inte möjlighet att svara, men jag skulle i en annan debatt vilja höra hur ni vill uppnå mänskliga rättigheter. Det är ingenting som sker automatiskt.

Fru talman! De senaste åren har de globala handelspolitiska frågorna tagit steget ut från 50 år av anonymitet. Globaliseringen har fört med sig en ökad medvetenhet om förhållandena i andra delar av världen och om vikten av tydliga och rättvisa spelregler för den ökade handeln mellan länder. Världshandelsorganisationen, WTO, är väl inte precis ett namn i var mans mun. Det vore att överdriva. Men alltfler känner till att det är i WTO en viktig förutsättning för vårt välstånd förhandlas fram. Den ekonomiska utvecklingen i världen drivs framåt av de handelsavtal som träffas i WTO. Därför fäster regeringen stor vikt vid de nya handelsförhandlingar som väntas starta i WTO efter årsskiftet. Det är också mot denna bakgrund som regeringen har överlämnat skrivelsen Öppen handel - rättvisa spelregler till riksdagen. Vi vill stimulera till en livlig debatt kring arbetet i WTO med att riva handelshinder. Samtidigt är det med glädje som jag noterar den stora grad av enighet om råder i Sverige kring handelspolitiken. Den samsyn kring vikten av fri handel med omvärlden och kring värdet av rättvisa spelregler som vi har i denna riksdag är unik. Det är en styrka för Sverige. Fri handel är inget självändamål, utan ett medel för att skapa jobb och goda levnadsvillkor för människor världen över. WTO har som huvuduppgift att skapa regler och sluta överenskommelser som gör fri handel möjlig. Därmed är svensk medverkan i WTO en självklarhet. Handel - både export och import - bidrar till tillväxt och sysselsättning i Sverige. Marknaden fungerar bättre genom att konkurrensen ökar och priserna pressas. Under 1990-talet har vi sett stora framsteg då överenskommelser träffats om att sänka tullnivåer och öppna tidigare stängda marknader för konkurrens. Det här är framsteg som svenska företag kan dra nytta av. Därför är det viktigt att arbetet i WTO med att riva handelshinder fortsätter. Det finns fortfarande alltför många handelssnedvridande förhållanden i världen. Dem måste vi angripa. Vi har för lite frihandel i dag - inte för mycket. Alltfler länder vill vara med och träffa överenskommelser i WTO. De ger den trygghet man behöver för att locka till sig köpare och säljare och därmed få fart på den ekonomiska utvecklingen. Samarbetet bygger på den ömsesidiga nytta som gemensamma regler ger. Estland har nyligen godkänts och är på väg att bli WTO:s 135:e medlemsland. När Kina, Ryssland och andra länder som står i kö blir medlemmar - förhoppningsvis sker det i en inte alltför avlägsen framtid - kan vi för första gången någonsin verkligen tala om en riktig världshandelsorganisation i stället för en visshandelsorganisation. Detta har givetvis också betydelse för demokratin och säkerheten i världen. Det är svårt att bedriva öppen handel i ett slutet samhälle. Samtidigt är det viktigt att handelssystemet också bidrar till en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Handel bedrivs inte åtskild från resten av samhället. De värderingar som styr vårt handlande i andra sammanhang måste också kunna lämna avtryck i handelssystemet. Handelsreglerna skapas inte i ett vakuum. Den stora utmaningen inför en ny s.k. handelsrunda är att se till att alla som deltar får goda resultat med sig hem. Hur omfattande förhandlingarna kommer att bli är ännu inte bestämt. Det kommer att beslutas vid WTO:s tredje ministermöte som skall hållas i Seattle i månadsskiftet november-december. Från svensk sida vill vi ha en så bred förhandling som möjligt, och detta är också EU:s officiella inställning. Alla deltagare måste kunna garanteras att deras hjärtefrågor blir föremål för behandling. Det finns redan beslut på att WTO skall inleda förhandlingar om handeln med jordbruksprodukter och handeln med tjänster år 2000. Till detta vill vi från svensk sida lägga tullar på industrivaror. Industritullar är ett 1800-talsinstrument som jag anser att vi nu borde kunna börja avveckla helt och hållet. Härutöver vill vi rasera så många icke-tariffära handelshinder som möjligt i de kommande förhandlingarna. Tillämpningen av skyddsåtgärder, t.ex. antidumpning, är något som jag anser måste förändras. EU och USA har traditionellt använt sig av detta för att skydda ineffektiv inhemsk industri. Priset betalas av konsumenterna som går miste om import till låga priser. Det är ingen hållbar strategi i längden. Ett annat allvarligt icke-tariffärt handelshinder är korruption. Jag tror att WTO:s regelverk konstruktivt kan bidra i kampen mot mutor och korruption i internationell handel. Jag föreslog därför i förra vecka i OECD att man skall börja analysera hur detta kan gå till inom ramen för den organisationens arbete. Fru talman! En bred förhandling är också en förutsättning för att vi skall kunna räkna med att få gehör för vår syn att ekonomisk, ekologisk och social utveckling bör gå hand i hand. Visst bidrar ekonomisk utveckling i sig själv på sikt till att länder kan uppfylla andra politiska mål, men vi strävar efter att den kommande förhandlingsrundan dessutom utformas så att resultaten främjar nationella och internationella mål på miljöområdet nu. Vi vill bl.a. diskutera hur WTO:s regler förhåller sig till bestämmelser i miljökonventioner och till den s.k. försiktighetsprincipen. Vi verkar också för att WTO skall ta sin del av ansvaret för de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet, t.ex. genom att samarbeta med FN:s arbetslivsorganisation ILO och genom att skapa ett forum där frågor om arbetsvillkor kan diskuteras och studeras. Jag kan inte lova snabba och långtgående resultat på dessa områden. Många u-länder känner misstro mot i-ländernas motiv och vädrar nyprotektionism när frågor om miljö och arbetsvillkor tas upp. Men jag tror att Sverige med vår konsekventa frihandelslinje som referens kan spela en viktig roll som brobyggare i dessa frågor. Vi missbrukar inte frihandelsbegreppet för att nå egen vinning samtidigt som vi förvägrar andra frihandelns fördelar. Därför har vi vunnit respekt i vitt skilda länder, inte minst bland uländerna. Fru talman! U-ländernas integration i handelssystemet utgör den kanske viktigaste frågan för WTO. U-länderna är både fler och mer aktiva i WTO än tidigare. Den kommande rundan bör bli en utvecklingsrunda. Detta innebär att de rika länderna måste öppna sina marknader för handeln med sådana produkter där u-länder - och särskilt de minst utvecklade länderna - har exportmöjligheter. Viktigast är framsteg på jordbruksområdet och beträffande tyg och kläder, dvs. de områden där många i-länder än så länge haft svårast att överge sin protektionistiska linje. Detta är inte längre acceptabelt. Vi måste vara konsekventa. Det är t.ex. inte rimligt att bönder i södra Afrika döms till fattigdom på grund av att vi skyddar vårt jordbruk i Europa. Jag jobbar för att EU skall vara berett att gå längre på jordbruksområdet när vi möter omvärlden i en ny handelsrunda än vad vi klarade av i den interna jordbruksuppgörelsen i Agenda 2000. Det vore intressant att få veta om jag har stöd av Kristdemokraterna och Centern i detta arbete. Dessa partier beskriver vältaligt sitt engagemang för uländerna i den reservation som de fogat till utskottets betänkande. Samtidigt tycks det som att de är emot min linje, att vi skall bli mer öppna för import av många u-länders viktigaste exportvara, livsmedel. Jag får inte detta att gå ihop. Kanske kan jag få större klarhet senare under debattens gång. U-ländernas marginalisering handlar också om att de i många fall har svårt att locka till sig utländska investeringar. Avsaknaden av internationellt överenskomna investeringsregler leder till osäkerhet, och Sverige uppvaktas regelbundet av u-länder som vill skriva bilaterala investeringsavtal med oss. Under förhandlingarna om ett multilateralt investeringsavtal i OECD togs av naturliga skäl denna problematik inte upp tillräckligt aktivt. U-länderna satt ju inte med vid förhandlingsbordet. Men den förhandlingen har nu upphört. I stället vore det bra om vi kunde få en nystart i WTO, där majoriteten av medlemmarna är u-länder för en investeringsförhandling med annat fokus än den i OECD. Ett starkt WTO, där u-länder själva är med och formulerar regelsystemet är en viktig förutsättning för systemets framtid och för u-ländernas integration i handelssystemet. Från svensk sida bidrar vi både genom våra positioner i sak och genom stöd till uländernas kompetensuppbyggnad på detta viktiga område. Vi är även med och finansierar ett centrum i Genève som skall bistå u-länder vid tvister i WTO. Fru talman! Jag inledde med att konstatera det ökade intresset för handelsfrågor hos allmänheten. Förhoppningsvis beror detta inte enbart på den senaste tidens hot om strafftullar på grund av tvister rörande bananer och hormonbehandlat kött. I det långsiktiga arbetet med att förbereda de kommande förhandlingarna i WTO driver vi från svensk sida på för ökad öppenhet i såväl WTO som EU. Men dessutom vill jag stimulera till en livlig svensk debatt om de viktiga framtidsfrågor som vi har att hantera, inte minst här i riksdagen. Ett led i denna strävan är den skrivelse som vi behandlar här i dag. Som jag också berörde inledningsvis är den successiva nedmonteringen av handelshinder en central drivkraft för tillväxt och nya jobb, särskilt för ett litet omvärldsorienterat land som Sverige. Vi behöver handeln för vårt välstånd. Om detta råder det ingen tvekan. Men det är viktigt att vi för en diskussion i samhället om de omställningar som kan bli nödvändiga när handelsströmmarna förändras. Vi måste vara öppna kring det förhållandet att det självklart finns förlorare i utvecklingens spår. Kan vi tala om detta, kan vi också skapa en politik för att hantera de svårigheter och utmaningar som vi möter. Regeringen har beslutat om en formell beredningsordning för de kommande förhandlingarna. Inom ramen för denna kommer vi att föra en fortlöpande dialog med fackföreningsrörelsen, näringslivet och andra intresserade frivilligorganisationer - detta för att försäkra oss om en trovärdig och öppen process och om en politik som håller hög kvalitet. Fru talman! Jag uppfattar att det i riksdagen finns en bred samsyn om vikten av frihandel och multilaterala regler. Jag vill bygga vidare på denna samsyn och avser att hålla riksdagen fortsatt informerad om utvecklingen i WTO och EU i dessa frågor.

Fru talman! Jag börjar med några frågor som jag hade tänkt ställa till Leif Pagrotsky i mitt inledningsanförande, men ministern hade då inte kommit. För ett år sedan diskuterade vi samma frågor. Då fokuserade jag på EG:s inre handelsregler och väckte just frågan om att EG borde lämna tullarna på industrivaror. Jag föreslog att man skulle få till stånd någon form av utredning av vad tullarna kostar EU för att därmed få mer förståelse för vitsen med att avveckla dem. Har det gjorts någon sådan utredning inom EG och EU? Jag har också en fråga som handlar om elektronisk handel och de regler som vi har för export av kryptering. Många av våra svenska företag ligger ju väldigt i framkanten på det här området. För dem är det oerhört väsentligt att de inte blir blockerade av särskilda svenska regler på det här området. Jag vill gärna få kommentarer av ministern till detta. Sedan kommer vi tillbaka till den gamla kära frågan om vad WTO egentligen skall ägna sig åt. Under Singaporemötet ägnades det oerhört mycket tid och kraft åt att diskutera denna väldigt konfliktfyllda fråga. U-länderna motsatte sig där alla tankar på att ta upp frågan som en fråga för WTO. Man enades om att det är ILO som skall ha ansvaret för dessa frågor. Självklart skall Sverige arbeta för att villkoren på dessa områden skall bli bättre i länderna men i andra forum än just WTO. Det riskerar att bli en fråga som handlar om protektionism och handelshinder. Jag återkommer.
Fru talman! Frågan om tullfrihet på industrivaror som den här diskussionen gäller - inte tullfrihet inom EU:s inre marknad, för här är tullarna redan borttagna - är en gammal fråga. Kjell-Olof Feldt, min högt ärade företrädare som handelsminister, väckte faktiskt denna fråga redan inom ramen för den då pågående Tokyorundan. Såvitt jag har kunnat finna i läggen har detta varit socialdemokratisk politik ända sedan dess. Möjligen är den ännu äldre än så, men det är det äldsta datum som jag har kunnat hitta för när denna idé väcktes. Nu tycker vi, som jag sade i mitt anförande, att tiden är mogen att aktualisera den på nytt. Vi har aktualiserat en del studier om vad dessa tullar kostar. Just nu pågår en sådan, där vi har försökt att få några forskare i Europa att gå igenom vad det kostar för Europas konsumenter att ha tullar på kläder. Man kan t.ex. räkna ut hur mycket barnbidrag det skulle motsvara om tullarna på kläder avskaffades, så att man i tydliga termer kan avläsa vad dessa tullar kostar barnfamiljer i termer av levnadsstandard. Jag hoppas att resultaten kommer fram ganska snart. Då kanske vi kan få ytterligare bränsle till våra intressanta debatter här i kammaren. Vad gäller kryptering har vi precis lämnat en skrivelse till riksdagen om detta. Jag delar Karin Falkmers syn att svenska företag inte skall diskrimineras i förhållande till andra. Det är därför Sverige har medverkat till internationella regler som skall vara lika för alla konkurrerande länder, så att våra företag kan ta för sig på marknaden. Jag är optimistisk och tror att detta kommer att gå bra. Frågan kommer upp till behandling i kammaren senare, då det finns tillfälle att återkomma till den. Frågan om arbetsrätten i WTO har Marie Granlund och Karin Falkmer just diskuterat. Jag har inget särskilt att tillägga till det som Marie Granlund har sagt annat än att arbetet i ILO har accelererat och blivit mer effektivt som följd av den press som har satts vid den kompromiss som träffades i Singapore. Nu tycker jag att det är dags att gå vidare. Det finns många skäl till det. Marie Granlund har vältaligt beskrivit de viktigaste.
Fru talman! Jag lånar lite av uttrycken som Leif Pagrotsky använde i sitt första anförande när det gäller u-länderna. Leif Pagrotsky försöker vältaligt utveckla sitt engagemang för u-länderna. Samtidigt vill Leif Pagrotsky i en ny WTO-runda försöka att väcka de konfliktfyllda frågorna om arbetsvillkor igen, trots att uländerna upplever och vet att det för många i-länder handlar om att förhindra dem från att sälja sina varor - protektionism. Leif Pagrotsky, jag får inte detta att gå ihop. När det gäller var dessa frågor skall hanteras har man ju överenskommit att ILO skall vara detta forum. Har Leif Pagrotsky någonsin reflekterat över vad som händer med ILO om dessa frågor förs upp som WTO kompetens? Det skulle ju vara dödsstöten för ILO som organisation. ILO skulle ju bli en tandlös papperstiger om dessa frågor lyftes bort från ILO. Sedan återkommer jag till det olämpliga i att ta upp de här frågorna i WTO-rundan, för som Leif Pagrotsky själv har upplevt tog de oerhört mycket tid och kraft vid förra WTO-rundan. Målsättningen med den WTO-rundan är att den skall klaras av på tre år. Då skall man ju inte medvetet lyfta in frågor som man vet är så oerhört kontroversiella som dessa och mot uländernas vilja. För att få WTO-rundan att lyckas åstadkomma allt det som vi är överens om är viktigt för Sverige, för världshandeln och för u-länderna tycker jag att man skall koncentrera sig på frågor som kan leda till en konsensus.
Fru talman! Jag vill uttrycka min häpenhet över fyra repliker i rad har hon valt att ta upp en enda fråga som hon uppenbarligen tycker är viktig i världen när det gäller den oerhört centrala frågan om handelspolitiken. Hon säger inte ett ord om centrala viktiga utvecklingsfrågor och väldigt många andra kolossalt viktiga frågor för oss, t.ex. jordbruket. I stället ägnar hon fyra repliker åt frågan om fackliga rättigheter i tredje världen och åt att ifrågasätta motiven bakom vårt engagemang i kampen mot barnarbete, kampen mot drägliga arbetsmässiga villkor, mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Om jag använder ordet förbryllande så är det diskret och milt. Jag misstänker att det är något allvarligare. Det finns ju ett mönster i den politik som förordas på det inhemska planet och det enorma engagemang som finns i viljan att bekämpa kraven på fackliga rättigheter i andra länder. För mig är det självklart att frågorna om arbetsvillkor och handel inte kan kopplas isär. Det är ett faktum, tycker jag, att om människorna i den rika världen skall känna respekt för handelssystemet och för de liberaliseringar som kan följa av en förhandlingsrunda, måste de känna tillit till att det inte sker på bekostnad av barnarbete, överdriven exploatering, förbud mot fackliga organisationer och annat på arbetsplatserna. Denna sammankoppling gör väldigt många också i u-länderna, t.ex. i Sydafrika. Nelson Mandela höll ett passionerat tal om dessa frågor vid

Fru talman! Först vill jag ta upp övergångstiderna för att det inom TRIPS-avtalets regler införs patent på grödor. Jag vill först säga att det nu har gått snart fem år sedan avtalet träffades. Det innehöll långa övergångstider. Det återstår fortfarande nästan två år för många u-länder, och det återstår sju år av övergångstiden för en stor grupp andra u-länder. Om detta skulle visa sig otillräckligt, om det kommer krav på detta som förefaller underbyggda och om det finns intresse för det, är vi från svensk sida beredda att diskutera saken. Det finns ingen magi i de här tidsgränserna för oss. Det finns alltså en öppning för detta. Jag vet inte hur jag skall tolka Marianne Anderssons svar på min fråga om hur det går ihop att å ena sidan vilja hjälpa u-länderna att få bättre marknadstillträde och å andra sidan vara emot regeringens politik som innebär att öppna Europas och andra iländers marknader för u-ländernas exportprodukter. Jag förstår inte hur man både kan vara emot att vi skall köpa och för att de skall sälja på en gång. Nu säger Marianne Andersson att det går bra, för man kan sänka tullskyddet i Europa för det europeiska jordbruket samtidigt som man tillvaratar den europeiska modellen. Men vad jag inte begriper är detta: Antingen vill Marianne Andersson att det blir ökad volym, ökad exportverksamhet från de fattiga länderna till våra marknader, våra konsumenter i Europa, och då stöder hon rimligen den politik vi bedriver. Eller också vill Marianne Andersson att det inte skall bli en ökad import på det här viset och då protesterar hon mot vår politik. I det första fallet borde hon kunna rösta för majoritetens linje. Men då har ju reservationen i betänkandet skrivits i onödan. Det är reservationen som protesterar mot att vi vill släppa in mer jordbruksvaror, mer import från u-länderna till Europa. Det är den ekvationen jag inte får att gå ihop. Jag hoppas att Marianne Andersson skall använda sina sista två minuter till att reda ut detta för mig så att vi inte behöver ha några fler missförstånd i den här frågan framöver.

Fru talman! Sverige är som bekant pådrivande i frågor om djurskydd och goda, miljövänliga metoder i jordbruket. Svenskt jordbruk är ju föregångare i Europa på det området. Men den viktiga frågan i dagens debatt gäller om vi är beredda att, delvis på bekostnad av vårt eget jordbruk, acceptera import från fattiga u-länder så att de ges möjlighet att exportera, tjäna pengar, få en bärgning och bygga ett välstånd i sina länder. Jag uppfattar Marianne Anderssons svar som att Centerpartiet där har samma åsikt som regeringen, att vi skall underlätta för u-länderna att göra detta. Men varför då reservera sig? Varför rösta emot den linje som i stort sett alla andra partier har i utskottets betänkande? Jag anar att det inte är en sådan enighet som Marianne Andersson låter påskina utan att det i stället handlar om att försöka inta oförenliga positioner samtidigt; dels att hjälpa u-länderna att få tillträde till exportmarknaden, dels att skydda vår egen marknad mot hotet från import. Jag hoppas att jag har fel, men jag har inte blivit särskilt mycket lugnare på den punkten. Vi får väl se hur voteringen kommer att avlöpa.

Fru talman! Regeringens skrivelse Öppen handel - rättvisa spelregler har tillkommit efter överläggningar mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi är naturligtvis glada över att andra partier i så stor utsträckning har anslutit sig till denna rödgröna röra. Det finns i utgångspunkten för denna skrivelse fem mål med den svenska positionen inför WTO förhandlingarna. Det handlar om tillväxt och sysselsättning och om vikten av att vi ser till att välståndet kan fortsätta att utvecklas - och framför allt om att det kan fördelas rättvist. Det handlar om att villkoren för konsumenter och hushåll förbättras genom att hinder för handel rivs. Det handlar om en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Handels och miljöpolitiken måste ömsesidigt stödja varandra. Mänskliga rättigheter i arbetslivet skall främjas genom förhandlingarna. Det handlar om ekonomisk utveckling i fattiga länder. De rika länderna måste öppna sina marknader ytterligare, så att de fattiga länderna får tillträde till dem. U-ländernas behov måste vara styrande. Det handlar om ett öppet Europa. EU är i dag på ett par områden mycket slutet, framför allt när det gäller jordbruk, tyg och kläder. Här måste EU öppna sig mot omvärlden och minska sin protektionism och sina tullar. Då öppnar sig också en mer solidarisk inställning till den övriga världen. Det handlar också om demokrati och säkerhet. Handel främjar en demokratisk utveckling. Det är en grundpelare för det globala handelssystemet. De här utgångspunkterna leder oss fram till att skrivelsen, som behandlar Sveriges position, även behandlar frågan om investeringar inom ramen för en ny WTO-runda. Det har funnits en mycket stark, och mycket berättigad, kritik mot de förhandlingar om ett investeringsavtal somskedde inom OECD. Kritiken riktade sig både mot form och innehåll. MAI-avtalet i den form som det förelåg hade stora brister. Kritiken mot att investeringsfrågor över huvud taget regleras är däremot mycket liten. Investeringar i världshandeln måste regleras för att vi inte skall få den olyckliga effekten att de starka bestämmer utan demokratiskt inflytande och utan demokratisk kontroll. Investeringsfrågorna måste liksom handeln i övrigt regleras för att kunna fungera på ett rättvist och demokratiskt sätt. Alternativet till att inte reglera investeringsfrågorna är att vi lever i den värld som vi nu lever i och att vi överlåter åt det mäktiga kapitalet att bestämma i allt större utsträckning utan att behöva ta hänsyn till demokratiskt fattade beslut. Tyvärr finns inte det alternativ som vore det bästa, nämligen att man kunde framförhandla investeringsregler, t.ex. inom FN-systemets ram. Det alternativet finns knappast i dagsläget. När det gäller handelns och biståndets samverkan är det viktigt att påpeka att strukturerna för världshandeln egentligen är viktigare än biståndet. Det grundläggande felet med dagens värld är inte att biståndet är för litet, även om vi också anser det. Felet är ju att biståndet behövs. Därför måste vi få en internationell ordning som gör att handeln understöder biståndspolitiken och som siktar på att på lite längre sikt göra biståndet onödigt. Skiljelinjen i svensk politik om den internationella handelspolitiken går inte mellan frihandelsförespråkare och protektionister, utom möjligtvis på jordbruksområdet. I stället går skiljelinjen å ena sidan mellan de dogmatiska marknadsförespråkarna, som tror att liberaliseringen i sig är tillräcklig, och å andra sidan vi som inser att frihandeln måste regleras, att det måste till spelregler för att inte demokrati och folkstyre skall köras över av starka kapitalintressen. Rättvisa spelregler måste till för att frihandeln skall kunna tjäna de intressen som vi har - tillväxt, sysselsättning, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, bekämpande av fattigdom, demokrati och säkerhet och bekämpande av korruption. Frågan är var solidariteten ligger när man anser att t.ex. frågan om arbetsvillkor inte skall behandlas inom WTO-systemets ram. Anser man då också att det viktiga i världshandeln är att skapa regler som lever sitt eget liv alldeles utan att hänsyn behöver tas till arbetsvillkor, till fackliga rättigheter eller till arbetsrätt över huvud taget? Solidariteten med u-länderna, som påstås vara utgångspunkten för ett sådant resonemang, är ju inte en solidaritet med dem som drabbas av utsugning och förtryck i arbetslivet i många länder i världen. Det finns också en skiljelinje gentemot den reservation som Centern och Kristdemokraterna har skrivit, där de försöker framhäva sig som frihandelsvänner i princip i allt utom just vad det gäller jordbruket. Det är en sorglig inställning som är svår att försvara. Och det märks också här i kammaren att det inte är riktigt enkelt att argumentera på ett bra sätt för den hållningen. Fru talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 13 och avslag på de reservationer som det har yrkats på från talarstolen.

Fru talman! Till att börja med vill jag poängtera att jag anser att det är mycket viktigt att Sverige arbetar med att få in miljöklausuler och sociala klausuler i det kommande WTO-avtalet. Det är också viktigt att samhället brett, t.ex. frivilligorganisationerna, får delta i utformningen. Jag kände stor sympati för Lars Ohlys inlägg. Jag skall inte tala mer om WTO utan övergå till att tala om Exportkreditnämnden. I början av 1999 dödas sex indianer i Colombia då de protesterar mot konsekvenserna av ett dammbygge. Amnesty International i Amerika skickar ut ett krisupprop för att försöka förhindra ytterligare blodbad. Miljöorganisationer över hela världen protesterar. Händelsen går nästan spårlöst förbi i svenska nyhetsmedier. Det var en av de senare tragiska händelserna i samband med bygget av Urradammen, där Skanska i ett joint venture med ett ryskt företag fått exportkrediter. I Indonesien har Exportkreditnämnden och andra garantiinstitut spelat en stor roll då det gäller finansieringen av miljömässigt och socialt ohållbara projekt. Resultatet är en snabb uttömning av landets naturresurser. Under Suhartos regim har skövlingen av skog uppgått till två miljoner hektar per år. Investeringsprojekt, t.ex. fabriker, planteringar och gruvor, har bidragit till stora miljöproblem och sociala problem. De har förstört de områden där olika grupper, inte minst urbefolkningar, tidigare levt. Säkerhetsstyrkor har använts för att stoppa dessa grupper från att försvara sina områden. I resursrika områden har kränkningar av de mänskliga rättigheterna varit rutin. Fru talman! Många miljöaktivister ser Three Gorges i Kina som det värsta infrastrukturella projektet i världen, miljömässigt och socialt. Three Gorges kommer att kosta minst 43 miljarder och bli ca 200 meter hög, 2 kilometer bred och 80 Export och importbanken i USA vägrade att stödja projektet på grund av den bristande informationen som fanns tillgänglig då det gällde både miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna. Bl.a. gäller det tvångsförflyttning av upp till 1,9 miljoner människor. Kjell Larsson, dåvarande chef för Exportkreditnämnden, försvarade Exportkreditnämndens stöd till företag som vill exportera bl.a. till Three Gorges. I flera FN-konventioner från de senaste åren som har berört miljöfrågor och sociala frågor har det pekats på behovet av att inkludera även de institutioner som sysslar med handel och investeringar i arbetet för en hållbar utveckling. Inom OECD har vikten av att harmonisera biståndsmålen med övrig verksamhet poängterats. Eftersom biståndsmålen innehåller bl.a. fattigdomsbekämpning, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor borde även Exportkreditnämndens verksamhet styras av och utvärderas utifrån sådana kriterier. Fru talman! Då det gäller exportkrediter har USA infört både miljökrav och en öppenhetspolicy. Denna miljöpolicy resulterade i att U.S. Export-Import Bank ansåg att man inte kunde gå in och ge amerikanska företag exportkrediter för Three Gorges. Samtidigt visade det sig dock att andra länder runtom i världen, däribland Sverige, inte såg några problem med att stödja företag som ville gå in i detta projekt. Reaktionerna från konservativa krafter har inte låtit vänta på sig, och förslag har lagts fram om att USA:s export och importbank inte skall tillämpa sina miljökriterier om amerikanska företag tävlar mot länder vilkas exportkreditnämnder inte har miljökriterier. Denna situation har resulterat i att miljöorganisationer runtom i världen nu ber Sverige att inte förstöra det initiativ som USA har tagit. Fortfarande nekar dock Exportkreditnämnden och hävdar att det inte är dess uppgift att bedriva miljöarbete och att nämnden inte har något mandat för detta. Dessutom används nu Sveriges gamla rykte som en miljöprogressiv nation av vissa företag. Caterpillar, ett företag som tillverkar tung maskinutrustning, kritiserade att man inte får stöd för export till Three Gorges i Kina och pekade bl.a. på Sverige och undrade varför ett land med så gott rykte inte såg några problem med detta projekt. Samma fråga ställde sig miljörörelsen i Sverige. Vid ett seminarium då frågan diskuterades uttalade sig dock chefen för Exportkreditnämnden på följande sätt: "Det sägs ibland att det kan vara ett värde i att Sverige går före i en strängare miljöprövning för att vara ett gott exempel för andra länder. Jag tror att den vägen är orealistisk att gå fram på, det ligger trots allt för stora ekonomiska värden i andra vågskålen." Chefen var Kjell Larsson som senare blev utnämnd till miljöminister i Sverige. Fru talman! Eftersom Exportkreditnämnden tilllämpar nästan total sekretess då det gäller de projekt som institutionen stöder är det svårt att få en heltäckande bild av verksamheten. Detta har förmodligen bidragit till att diskussionen om dess verksamhet nästan helt har uteblivit i Sverige. På grund av sekretessen får i de flesta fall svenska miljöorganisationer reda på vilka projekt som institutionen stöder via utländska kanaler som har kontakt med andra aktörer som är inblandade i affären. I några fall har miljörörelsen fått reda på Exportkreditnämndens inblandning i olika projekt genom att de har varit mycket kontroversiella men i de flesta fall är det omöjligt att få information. Fru talman! Det är inte acceptabelt att Exportkreditnämnden 1999 på frågan om vilka problem man ser med den nuvarande verksamheten i förhållande till en hållbar utveckling svarar: "Vi förstår inte frågeställningen." Enligt regleringsbrevet för Exportkreditnämnden avseende budgetåret 1999 ger regeringen Exportkreditnämnden i uppdrag att utforma en miljöpolicy för garantigivningen och en plan för implementeringen av denna. Planen skall redovisas till regeringen senast den 31 december 1999. Utskottet bedömer att Exportkreditnämndens arbete med miljöpolicyn bör avvaktas innan ytterligare initiativ tas. Utskottet förutsätter att Exportkreditnämnden även tittar på frågor som rör öppenhet och sekretess. Det här är ett försök att få Exportkreditnämnden att själv göra något åt sin verksamhet. Med tanke på Exportkreditnämndens tidigare historia, då dess verksamhet inte har berört miljö och utvecklingsfrågor, är det risk att kompetensen hos Exportkreditnämnden i de här frågorna inte räcker. Ändå bör man naturligtvis få chansen att ändra inriktning. Den första utmaningen är att skapa ökade möjligheter för insyn. Detta kräver förändringar i organisationen och en förändrad organisationskultur. Exportkreditnämnden behöver också se till att de verksamheter man stöder utvärderas i ett miljö och utvecklingsperspektiv. För att denna miljöpolicy skall ha någon trovärdighet måste den klargöra att Exportkreditnämnden har ett ansvar för vilka miljökonsekvenser projekten har. Detta kan tyckas självklart men hittills har Exportkreditnämnden velat vända på problematiken och endast betrakta hur stor ekonomisk påverkan miljöproblemen har på projektets lönsamhet. Jag hoppas att statsrådet Pagrotsky kan lova att denna förändring skall ske, dvs. att Exportkreditnämnden skall ändra inställning i frågan. Det måste bli så att Exportkreditnämnden har det överordnade syftet att bidra till en hållbar ekologisk och social utveckling. Till det syftet kan andra delsyften läggas. Dessa delsyften måste dock alltid vara förenliga med det övergripande målet. Särintressen som utnyttjar Exportkreditnämnden bör offentliggöras tillsammans med dokumentation över styrelsens arbete. Verksamheten får inte heller bara se till den svenska situationen, utan den skall även se till vilka konsekvenser exporten får. Självklart bör stora delar av den storskaliga teknologi som nu dominerar exporten avvecklas för att ge plats för miljöanpassad teknik. Miljöanpassad teknologi betyder inte bara små utsläpp utan innebär också diskussioner om teknologiöverföring som även måste omfatta utveckling av mänskliga resurser och lokal kapacitetsuppbyggnad, inklusive frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. En kontinuerlig utvärdering av konsekvenserna av export och utlandsinvesteringar måste göras för att bibehålla och främja inhemsk miljöanpassad teknologi som har försummats eller trängts ut, särskilt i utvecklingsländerna, med särskild hänsyn till prioriterade behov och med beaktande av mäns och kvinnors inbördes kompletterande roller. Exportkreditnämnden måste också se över sitt bidrag till skuldproblematiken. Problemet är att det är bråttom. T.ex. måste det absolut förhindras att Exportkreditnämnden stöder bygget av Ilisudammen i Turkiet. Mycket tyder på att Exportkreditnämnden har för avsikt att garantera de svenska företag som vill vara med och bygga dammen. På grund av deras sekretess går det inte att säkert få veta hur de tänker göra. Det blir en damm som kommer att dränka 52 byar och 15 små städer, inklusive den bäst bevarade staden från medeltiden. Dammen kommer att tvinga 15 000 personer, huvudsakligen kurder, att flytta och därmed öka spänningarna i området. Dammen kommer också att göra det möjligt för Turkiet att i flera månader stänga av vattentillförseln till Irak, en möjlighet som många experter menar kommer att avsevärt öka risken för en större konflikt i området. Projektet bryter mot fem av Världsbankens riktlinjer på 18 punkter. Dessutom är dammen i konflikt med FN-konventionen om vattenfrågor som Turkiet inte har accepterat. Dammens reservoar kommer också att minska Tigris självrenande förmåga, något som kan få stora konsekvenser när det gäller sjukdomar eftersom flera stora städer fortfarande släpper ut orenat vatten och slänger sopor i floden. En uppdämning av Tigris kommer att leda till ökade problem med malaria. Situationen i sydöstra Turkiet är mycket orolig. Det är i en krutdurk som Exportkreditnämnden eventuellt går in. Fru talman! Exportkreditnämndens mål måste utvärderas och klargöras. Man måste i ett inledande steg offentligt deklarera att dess verksamhet har en miljöpåverkan och att man genom att ställa krav på de projekt som stöds kan bidra till en hållbar utveckling. Man måste offentliggöra alla projekt där kontrakt är underskrivet om inte företagen uttryckligen ber om motsatsen. De företag som ber att få hålla sina ansökningar hemliga måste redovisas så att aktieägare och allmänhet vet vilka som vill hålla sina avslutade affärer hemliga. Man måste undersöka hur administrationen och registren skall förändras så att det blir lättare att utvärdera Exportkreditnämnden från miljösynpunkt. Man måste också beräkna miljöbelastningen på olika projekt och utvärdera och öppet redovisa vilka grupper som får nytta av det exporterade, om det är några grupper som är negativa till det aktuella projektet. Man måste påtala behovet av en utredning av långsiktiga sociala konsekvenser och miljökonsekvenser.

Det är viktigt att Sverige tar sin internationella roll på allvar och försöker bli en föregångare. Nu betraktas Sverige som ett land utan egen vision, med rädsla för att sticka ut hakan. underströk Göran Persson: "Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft - i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling." Fru talman! Det är dags, ja, det är hög tid!

Fru talman! De är viktiga frågor som Ingegerd Saarinen tar upp och som gäller hur exportkreditgarantisystemet står i samklang med de mål som vi har för miljöpolitiken i övrigt i Sverige och i världen. Som Ingegerd Saarinen själv tog upp i sitt anförande har regeringen fattat beslut om att EKN därför skall utarbeta en miljöpolicy för sin verksamhet. Detta arbete, som ju EKN redan har inlett, skall redovisas till oss i regeringen senast före årets slut. Det tycker jag är ett ganska högt tempo och ett starkt krav på intensitet i arbetet. Jag räknar med att den här miljöpolicyn skall kunna införas senast i början av nästa år. Jag vill här gärna nämna att EKN i sin bedömning av miljöaspekter i projekt avser att beakta också de problem som Ingegerd Saarinen tar upp, nämligen omflyttning av personer. Syftet med uppdraget är att förstärka och systematisera EKN:s miljöprövning. Det är bra att EKN i dessa frågor har direktkontakt med exportföretag med miljöorganisationer och andra länders exportkredit och exportgarantiinstitut. Ingegerd Saarinen tar också upp frågan om sekretess. Jag vill påpeka att Exportkreditnämnden är en myndighet som har att följa de regler som riksdagen har fastställt om vilka uppgifter man skall lämna ut och vilka uppgifter man inte får lämna ut. Om riksdagen ändrar uppfattning om detta och tycker att de uppgifter som företag har lämnat till myndigheter och som kan komma till konkurrenters och andras kännedom och skada företaget inte längre skall sekretessbeläggas, är jag helt övertygad om att också den här myndigheten kommer att följa de nya regler som riksdagen då bestämmer sig för skall gälla i fortsättningen.
Fru talman! Jag hoppas mycket på den miljöprövning som Exportkreditnämnden skall utsätta sig för. Därför har jag inte heller reserverat mig. Vi skall se positivt på utvecklingen och hoppas att det blir bra.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära ordet, men när statsrådet utmanar bör man givetvis gå i svaromål. Först vill jag säga några ord om hur vi ser på det som helhet. Det här visar på en väldigt bred enighet, en god uppslutning bakom den skrivelse som regeringen har presenterat för riksdagen. Det finns en bred enighet bakom tankarna på frihandel. Vi är överens om att det här leder till en god arbetsfördelning, den bästa möjliga, som ger lägre kostnader och högre kvalitet till gagn för alla konsumenter i världen. Vi vill ha en öppen handel som innebär att vi får god kvalitet och lägre kostnader. Det finns också en bred enighet omkring huvuddragen när det gäller Sveriges position inför förhandlingarna inom WTO:s ram. Det är naturligtvis positivt. Vi har en reservation tillsammans med Centerpartiet tagit upp bl.a. frågan om jordbruket. Utrikeshandelsministern ställer frågor vad vår position egentligen är. Går det att förena tankarna på en avreglering med ett vaktslående om det svenska jordbruket? Svaret på den frågan är naturligtvis ja. Svenskt jordbruk är utomordentligt starkt. Vi har skickliga lantbrukare i Sverige. Vi har en välinvesterad maskinpark. Vi har förutsättningar som gör att vi kan hävda oss på många olika områden, men - och det är det stora "menet" - de svenska bönderna måste få ha likartade villkor med våra europeiska grannar. Så är inte fallet i dag. Jag är övertygad om att utrikeshandelsministern har hört talas om jordbrukets problem och att de svenska bönderna har en väsentligt sämre konkurrenssituation än grannländerna har. U-länderna är inte våra viktigaste konkurrenter när det gäller det svenska jordbruket. Vi är rädda för att om EU:s jordbrukspolitik avregleras utan att svenska jordbrukare har samma eller åtminstone likartade villkor som sina kolleger inom EU, kommer vi att få en ytterligare utslagning av svenska bönder och av den svenska landsbygden. Det är inte någonting som vi vill medverka till. Jag tror att vi behöver mer marknad och mindre regleringar på det här området. Där tror jag att jag och utrikeshandelsministern kan vara överens. Men jag tror inte att det är till gagn för det svenska folkhushållet att det sker en avreglering utan att de svenska bönderna får likartade villkor med de viktigaste konkurrentländerna. Min fråga till utrikeshandelsministern blir då naturligtvis: Vilka effekter får en avreglering av EU:s jordbrukspolitik för svenska bönder, om inte konkurrensförhållandena blir någorlunda jämställda? Är utrikeshandelsministern beredd att slå ut ytterligare svenska bönder, ytterligare personer ute på den svenska landsbygden för att uppfylla de krav som vi har på frihandel? Säg då det, ge det beskedet till bönderna och kammaren att ni är beredda är betala det priset! Jag ser gärna mer marknad, men då måste också villkoren vara jämförbara. Jag efterlyser besked från regeringen på den punkten, att ni är beredda att gå vidare. I så fall tror jag att vi kan komma överens.

Fru talman! Göran Hägglund säger att det går att förena solidaritet med u-ländernas behov av att hitta marknader för sin export med svenska jordbruksintressen. Han påstår detta ett par gånger, men han förklarar inte hur det skall gå till. Kristdemokraterna vill tillsammans med Centern rikta kritik mot att regeringen driver en extrem avregleringslinje när det gäller handeln på jordbruksområdet. Jag tolkar detta som att man måste tro skribenterna på deras ord, att de inte vill att vi skall ge uländerna det tillträde till vår marknad som vi vill. Någon annan tolkning går inte att göra. Det är en hållning som jag kan förstå och som jag också kan respektera. Men jag kan inte respektera att man samtidigt sida upp och sida ned orerar om hur starkt man känner för u-ländernas behov av utveckling och behov av marknader. Man måste bestämma sig: antingen är man för eller också är man emot att u-länderna får ökad tillträde till våra marknader. Kristdemokraterna försöker med darr på stämman stå på båda positionerna. Jag inser att detta kan ge besvärliga avvägningar. Det är en svår avvägning som innehåller svåra konsekvenser för olika grupper - bönder i u-länderna eller människor på landsbygden i Sverige. Jag är övertygad om att svenska bönder kan hävda sig väl på världsmarknaden om jordbrukshandeln avregleras. Men Kristdemokraternas metod att säga ja till allt som låter trevligt, ja till mer avsättning för jordbruksprodukter från u-länderna på våra marknader men nej till ökad import. Den linjen är inte hederlig, den går inte ihop. Jag tycker att det är bra att vi har en så bred enighet i denna fråga att det bara är Centerpartiet och Kristdemokraterna som är emot och att t.ex. Moderaterna inte har anslutit sig till denna konstiga och osammanhängande politiska linje.
Fru talman! Om det vore så som utrikeshandelsministern här redogjorde för skulle jag hålla med om att det var en osammanhängande linje, ja. Men nu är det på det viset att vi tycker att det är riktigt att öppna marknaden, att u-länderna får en bättre tillträde till den europeiska marknaden. Problemet med regeringens nuvarande politik är att det inte framför allt är det svenska jordbruket - om vi skulle få gehör för avregleringstankarna och hela EU skulle gå en snabb avreglering till mötes - som kommer att slås ut eller tvingas konkurrera med u-ländernas jordbruksprodukter. Då kommer vi i stället att få ett ytterligare inflöde av danska, engelska, irländska osv. jordbruksprodukter. Det är regeringen som är ansvarig för den politik som i dag gäller på det här området. I dag fungerar faktiskt EU:s jordbrukspolitik som ett skydd för de svenska bönderna. Jag blir naturligtvis allvarligt bekymrad när utrikeshandelsministern här säger att svenska bönder kommer att stå sig mycket väl även om en avreglering sker. Det tror inte jag, om vi inte förändrar de inhemska ekonomiska villkoren för bönderna. Där har regeringen makten i sin hand. Regeringen har instrumenten till sitt förfogande. Men hittills har man stått hårdnackat emot varje krav som innebär att de svenska bönderna skulle kunna få rimliga eller åtminstone likartade förhållanden med sina europeiska grannar. I det här avseendet får regeringen bära ett mycket stort ansvar. Det som utrikeshandelsministern här säger gör mig mycket bekymrad.

Fru talman! Det känns lite genant att behöva upplysa Göran Hägglund om att vi i dag diskuterar EU:s utrikeshandelspolitik. Vi diskuterar mot bakgrund av regeringens skrivelse inför kommande förhandlingar i Världshandelsorganisationen. I en sådan debatt får man höra att en sådan förhandling efter de riktlinjer som regeringen driver kommer att leda till att svenskt jordbruk slås ut av danskt jordbruk. Vi förhandlar ju om detta gemensamt i EU. Det handlar om EU:s yttre tullmurar, om EU:s exportsubventioner på tredje marknader och om andra internationella åtaganden. Och vi i EU agerar samfällt. Göran Hägglund tar upp frågor om hur EU internt hanterar sin jordbrukspolitik. Det finns många tillfällen att debattera det, och det har gjorts med jordbruksministern och med statsministern inför förhandlingarna i EU. Men i dag är ämnet för debatten hur EU agerar utåt mot resten av världen. På jordbruksområdet handlar det i hög grad om hur vi agerar mot fattiga länder och inte om hur EU agerar mot Danmark. Kd:s linje är osammanhängande, om jag använder ett värdeneutralt ord. Det är en politik som å ena sidan bejakar att u-länderna behöver sälja mer till våra rika marknader för att kunna utveckla sina ekonomier, för sin försörjning och för att få en stigande levnadsstandard. Å andra sidan kan man inte acceptera att det leder till att det blir mer import, eftersom någon annan då måste sälja lite mindre här. Det är en politik som inte går ihop. Och jag tycker att det här borde vara mer problematiskt för ett parti som pratar mycket om solidaritet med tredje världen. Det här borde spegla en ökad insikt om en svår avvägning mellan olika angelägna mål, och den attityden borde speglas skarpare i Kristdemokraternas sätt att hantera det här. Det borde inte bara handla om rivaliteten med
Fru talman! Jag tror att statsrådet försöker blanda bort korten för den som till äventyrs följer debatten eller läser om den efteråt. För den enskilde lantbrukaren spelar det naturligtvis en mindre roll om villkoren som man lyder under beror på en nationell politik, EU-politik eller världshandelsöverenskommelser. Det är den sammanvägda politikens effekter som spelar roll för den enskilde jordbrukaren när hans eller hennes varor skall mäta sig med varor från andra länder. Vi är naturligtvis för goda villkor för u-länderna, och vi är för en öppen marknad som gör att uländerna kan komma in på den västeuropeiska marknaden. Det tror vi är bra. Vi tror att det är väldigt viktigt för u-länderna att det sker en stegvis öppning. Det har ju varit tullmurar gentemot omvärlden som inte har varit rimliga. Men det här får ju inte gå till på ett sådant sätt att vi låter våra europeiska grannar slå ut den svenska jordbruksnäringen. Jag tror att utrikeshandelsministern vid en närmare eftertanke kommer fram till att det här är den enda rimliga linjen på det här området. Och det är någonting som vi kristdemokrater envist kommer att fortsätta att verka för. Tack!

Fru talman! Jag tror att det börjar klarna. Göran Hägglund säger nu att det egentligen handlar om att försvara svenska jordbrukares intressen gentemot jordbrukare i andra EU-länder. Därmed hör ju inte denna debatt alls hemma i diskussionen om regeringens WTO-skrivelse. Det kanske finns ett sammanhang. Det kanske är så enkelt som att Göran Hägglund har skrivit under en reservation som hör hemma på ett annat område i en annan debatt och att han därför kan dra tillbaka sitt bifallsyrkande till denna reservation. Den kan ju omöjligen hanteras i detta sammanhang om Göran Hägglunds främsta poäng är att Sverige skall skydda sig mot konkurrens från Danmark och Irland. Men det kanske är så som handelsministern och jag har sagt i våra inlägg. Vi tror att det egentligen handlar om en protektionistisk syn på EU:s jordbrukspolitik gentemot tredje världen. Det kanske egentligen handlar om att man vill sitta på två stolar samtidigt. Man talar väl om u-ländernas intressen men försvarar sig samtidigt mot allt som luktar konkurrens från deras sida. Om det är så är det mycket värre. Då handlar det om en politisk skiljelinje som är mycket viktig att framhäva inte bara för de protokolläsande utan också för alla andra politiskt intresserade i landet.
Fru talman! Som Lars Ohly väl känner till uppträder EU här med en röst. Inom EU går avregleringen relativt långsamt. Jag måste nog tyvärr konstatera att det är till godo för det svenska jordbruket med de förhållanden som nu råder i Sverige för den svenska jordbrukssektorn. Jag skulle önska att jag kunde säga att vi skall skynda på avregleringen, eftersom jag tror att det sammantaget är bäst för de svenska konsumenterna, de västeuropeiska konsumenterna och för producenterna vare sig de finns i Sverige, Västeuropa eller i tredje världen. Vi välkomnar konkurrens. Vi tror att det är viktigt. Men nu är problemet att vi inte kan öppna oss. Och nu är spelplanen som den är. EU uppträder för att diskutera det här. Då är frågan: Skall vi i det sammanhanget driva avregleringen, eller skall vi säga att vi först måste se till att de svenska jordbrukarna får villkor som är likartade med omgivningens. Med vår politik hade inte det varit något problem. Med vår politik hade vi haft likartade villkor. Med vår politik hade vi haft ett bättre bistånd som hade gett u-länderna bättre möjligheter att bygga upp eller förstärka sitt eget jordbruk. Då hade situationen sett helt annorlunda ut. Men tyvärr styr vi inte över alla de politiska instrumenten. I opposition gör man tyvärr inte det. Det gör att man får använda de instrument som för närvarande finns. Nu diskuterar vi just det här. Därför står vi bakom den här reservationen. I den mån jag inte har yrkat bifall till reservation nr 2 gör jag det nu.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket denna ljuva junikväll, men jag vill påpeka att Göran Hägglunds argumentation må vara hedervärd i en debatt om EU:s jordbrukspolitik och förhållandena när det gäller konkurrensen mellan olika EU-länder. Nu diskuterar vi dels Sveriges position, dels EU:s gemensamma syn inför WTO-förhandlingarna om att öppna världsmarknaden och liberalisera handeln med jordbruksprodukter. Såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet och regeringen menar att EU i dag visar en alltför stor slutenhet gentemot omvärlden, vilket missgynnar uländerna och i stället gynnar en produktion som inte alltid är effektiv och rationell. Kristdemokraterna ställer sig tydligt på en annan sida. Man menar att avregleringen går för snabbt. Man menar att det är viktigt att slå vakt om den inhemska europeiska produktionen av jordbruksprodukter. Det går, fru talman, inte ihop med det vackra tal om solidaritet som också finns i reservationen.
Fru talman! Jag skall försöka summera det här. När det gäller den svenska positionen måste vi naturligtvis inta den position som vi tror är bäst för tredje världen, för Västeuropa och för Sverige. Och vi måste naturligtvis även väga in jordbruksnäringens intressen i dessa sammanhang. Vi är bekymrade över den svenska linjen. Därför har vi skrivit den här reservationen. Vi välkomnar konkurrens. Vi tror att det behövs en stegvis avreglering av jordbruket i Västeuropa, så att man får mer marknad och färre regleringar. Men på det altaret är vi inte beredda att offra det svenska jordbruket och landsbygden.

Fru talman! Det är sällsynt att man utnyttjar möjligheten till ytterligare ett anförande, men Leif Pagrotskys slutreplik föranleder att jag måste. Jag fick inga som helst svar när det gäller vilka konsekvenser det skulle få för ILO om frågan om arbetsvillkor skulle bli WTO:s ansvarsområde. Jag fick inget svar på hur regeringen ser på risken att Sverige kommer att medverka till att försena och förlama förhandlingsarbetet i den nya WTO-rundan. Ministern var inte närvarande i kammaren när jag höll mitt huvudanförande.

Fru talman! Jag konstaterar att Leif Pagrotsky i denna debatt har visat att regeringen saknar respekt och förståelse för u-ländernas berättigade skepsis mot att få regler på handelspolitikens område som de vet skulle innebära handelshinder för dem.

Fru talman! Karin Falkmer är arg för att jag inte svarar på frågan vad vår linje, att man skall ta upp frågan om arbetsrätt också i WTO, skulle innebära för ILO:s auktoritet. Jag menar att det faktum att den här frågan diskuteras och har diskuterats i WTO har inneburit att arbetet i ILO har intensifierats, accelererat och fått ökad tyngd. Jag vill bygga vidare på detta. Jag tycker att det har varit en uppmuntrande period sedan Singaporemötet. Jag beklagar att det inte har gått ännu bättre, men jag tycker att detta är erfarenheter som vi nu skall bygga vidare på. Jag ser heller ingen motsatsställning mellan ILO och WTO i detta. Här gäller det att mobilisera de olika goda möjligheter som kan existera och dyka upp för att skapa bättre villkor i arbetslivet i hela världen. Det finns också iländer som har en del att göra. Det handlar alltså inte bara om u-länder. Karin Falkmer anklagar mig för att vilja försena och förlama förhandlingarna därför att jag tar upp svåra frågor. Detta är en svår förhandlingsfråga. Det är många mycket svåra förhandlingsfrågor i WTO. Det är därför vi förhandlar på detta sätt: med en bred runda. Det framgår i skrivelsen, för alla som vill läsa, att skälet för att göra rundan bred och stor är att det skall möjliggöra en sorts byteshandel, en förhandling där viktiga frågor för vissa länder byts mot frågor som är viktiga för andra och där så många frågor som möjligt bör upp på bordet. Detta är en fråga som vi sätter upp på bordet och som vi vill ha med i den kompromissrunda som det här kommer att bli. Jag har aldrig noterat att moderaterna skyr att ta upp kontroversiella frågor. Många frågor moderaterna tar upp här i denna kammare är ju jättekontroversiella. Argumentet att man skall låta bli därför att de är kontroversiella begriper jag uppriktigt sagt inte. Och att detta med självklarhet skulle vara protektionism stämmer absolut inte! Vi är inte kända för protektionism. Vi kommer inte att driva några protektionistiska krav i WTO, inte heller på det här området. Det vet naturligtvis Karin Falkmer.
Fru talman! Under Singaporemötet kom man fram till att ge ILO mandatet att jobba med frågor om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Skulle detta föras in under WTO:s mantel tar man därmed bort uppgifterna för ILO på det här området; åtminstone bidrar man till att avsevärt försvaga ILO. Är inte Leif Pagrotsky innerst inne medveten om att om de här frågorna skulle bli WTO-kompetens skulle ILO bli en tandlös tiger? Det är ingen tvekan om att det är en uppenbar risk förknippad med att återigen föra in de här mycket kontroversiella frågorna i WTO-förhandlingarna om det skall lyckas att genomföra WTO-rundan på tre år. Jag tycker att Leif Pagrotsky måste ta av sig skygglapparna och erkänna att det här skulle innebära väldiga förseningar och riskera att förlama hela arbetet som sådant. Det här handlar ju om vår gemensamma strävan - Leif Pagrotskys och min, socialdemokraternas och moderaternas - att åstadkomma ytterligare förbättringar när det gäller handelspolitiken genom en ny runda. Avstå då från att medvetet införa frågor som kommer att förstöra, förhala och försena arbetet!

Fru talman! Återigen: Jag ser inte den här konflikten mellan WTO och ILO. Att frågan debatteras i WTO har gjort att arbetet i ILO intensifierats och accelererat. Det har blivit ökad kraft. Det ger oss som vill fortsätta på den här vägen ökad energi att kämpa vidare för den här frågan. Min förvåning i mitt förra inlägg gällde Karin Falkmers prioritering av ämnen. Hon hade valt att ägna fyra repliker åt frågan om fackliga rättigheter i andra länder. Nu är det ytterligare ett par repliker och ett anförande. Inte med mer än en halv mening i sitt anförande berörde hon den för u-länderna enormt mycket viktigare frågan om tillträde till vår marknad för jordbruksprodukter. Karin Falkmer och hennes parti skriver ju under på samma politik som vi gör i utskottsbetänkandet, nämligen att det är viktigt för u-länderna - och likaså för oss i i-länderna - med ökad frihandel på jordbruksområdet. Men om detta väljer hon att inte säga någonting som helst, när det faktiskt är en av de få tvistefrågor vi har här. Tvistefrågorna är synen på arbetsrätt, synen på handel med jordbruksvaror samt u-ländernas utvecklingsmöjligheter. Men intresset för u-ländernas utvecklingsmöjligheter begränsar sig till att de skall vara fackföreningsfria. Det sträcker sig inte så långt som att de skall kunna sälja jordbruksprodukter, även om det skulle ske på bekostnad av borgerliga väljare på den svenska landsbygden. Det tycker jag är synd. Jag hade gärna sett en klargörande debatt mellan kristdemokrater och moderater, mellan centerpartister och moderater, om de här svåra avvägningarna - inte minst med tanke på att moderaterna i den här frågan skriver under på samma politik som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nämligen att det är oerhört viktigt för u-länderna och för vårt engagemang för u-länderna att våra marknader öppnas för de exportvaror de klarar av att få fram, i första hand jordbruksvarorna.
Fru talman! Leif Pagrotsky säger att ILO fått bättre muskler i och med att de här frågorna diskuterades i Singapore. Tacka sjutton för det! Man fick ju mandatet! Sedan gällde det debatten och hur många repliker jag ägnar åt det vi är oense om. Snälla ministern! När jag debatterar med socialdemokrater debatterar jag det vi har olika uppfattning om. Jag har debatterat med Marie Granlund; jag har debatterat med Leif Pagrotsky. Jag har valt att ta debatterna med er i denna fråga, som jag tycker är så viktig. Min innersta drivkraft, som gör att jag lägger så mycket kol på detta, är att jag ser en fara att Sverige medverkar till att försena och förhala en WTO-runda som skulle betyda så oerhört mycket, inte minst för uländerna. Stigande välstånd ger resurser för högre levnadsstandard och åstadkommer också förbättringar på miljöområdet och arbetslivsområdet. Leif Pagrotsky undervärderar de möjligheter det skulle innebära för u-länderna att få mer del av den fria handeln och slippa handelshinder. Leif Pagrotsky visar i debatten, tycker jag, en misstro gentemot de fattiga ländernas vilja och kraft att när man får bättre ekonomiska resurser göra som vi gjort: förbättra arbetsvillkor och levnadsstandard för sin befolkning.

Fru talman! Den internationella handeln har utvecklats mycket kraftigt de senare åren och växt snabbare än världsekonomin som helhet. Handelns tillväxtbefrämjande effekter är en viktig orsak till det snabbt ökande totala välståndet i världen. Handeln är inget nollsummespel, utan någonting som alla vinner på. Genom att länder utnyttjar komparativa fördelar och gör det man relativt sett är bäst på fungerar världsekonomin som effektivast. De skillnader som finns mellan ländernas ekonomiska strukturer är själva drivkraften för handelsutbyte. Handelshinder av olika slag stör världsekonomins funktion. Handeln skapar ett ökat konkurrenstryck som bidrar till resurshushållning. Den som slösar med insatsvaror är inte bara miljömässigt utan också ekonomiskt ineffektiv och slås därmed ut. Nationell miljöpolitik på icke-diskriminerande grund liksom internationella åtaganden är viktiga komplement till detta. De senaste decennierna har världsekonomin förändrats genom att naturgivna komparativa fördelar har minskat i betydelse. Det är i moderna ekonomier i betydande grad förvärvade komparativa fördelar som styr den ekonomiska utvecklingen och därmed konkurrenskraften. Nya branscher, som IT och underhållning, är knappast beroende av var grundämnet kisel finns. I stället är det kunskapsutvecklingen som styr tillväxten. Vägen till välstånd går för utvecklingsländerna via internationell handel, precis som den en gång gjorde för Sverige. Handeln är den enda väg till rikedom som finns. Frihandel är inte en form av bistånd, men väl en förutsättning för välstånd. Att öppna våra europeiska marknader så långt det bara är möjligt för produkter från u-länderna är en effektiv välståndsskapande åtgärd. När länder utnyttjar sina komparativa fördelar fungerar också den inhemska ekonomin som effektivast. Skyddade länder eller sektorer blir ineffektiva, vilket resulterar i välfärdsförluster. Det finns inga belägg för att frihandelsvänliga länder skulle präglas av ojämlikare fördelning än protektionistiska länder, vilket ligger i majoritetens resonemang i dagens betänkande. Tvärtom finns det anledning att tro att frihandelns tillväxtbefrämjande effekter kommer alla till godo när den samlade välståndsnivån höjs, vilket brukar beskrivas som nedsippringsprincipen. Snart sagt alla tillgodogörs mer än vid isolationism och slutenhet. Länder med utpräglat stora klyftor, där människor tvingas leva i direkt fattigdom, är inte sällan protektionistiska och slutna ekonomier, långt från marknadsekonomin. De länder som har bristfälliga marknadsekonomiska strukturer eller rent planekonomiska strukturer har inte sett och ser heller inte samma positiva ekonomiska utveckling som länder som strävat efter institutionell mognad. Marknadsekonomi, äganderätt, rättsstat, utbildning och demokrati är fundament för länders ekonomiska utveckling. Öppenhet för idéer, för handel och investeringar är likaså nödvändigt. Länder som stängt dörren och satsat på importsubstitution och självförsörjning har misslyckats med att skapa ett ökat välstånd. Många har dessutom sett ett fallande välstånd, vissa t.o.m. från mycket goda utgångslägen. Ivern att skydda den inhemska ekonomin från konkurrens har fått dem att halka efter i ineffektivitet och att fastna i fattigdom. Med handel och investeringar följer överföring av kunskap, som modern teknisk och organisatorisk förmåga samt marknadskunnande och kontaktnätverk. Få saker betyder så mycket för att lyfta ett lands ekonomi som öppenhet för handel och internationella direktinvesteringar. Med den ökade ekonomiska öppenheten kommer ofta också krav på demokratisk utveckling. Fri handel är ett viktigt medel för att stärka ett lands ekonomiska, demokratiska och sociala utveckling. Fru talman! Lika viktigt som det var för Sveriges ekonomiska utveckling att våra varor kunde exporteras när vi stod i början av vår industrialisering, lika viktigt är det för dagens u-länder att handeln med deras varor inte utsätts för olika hinder. De minst utvecklade länderna i världen är beroende av att kunna handla med just de varor de är bäst på att producera. I många fall rör det sig om teko och jordbruksprodukter, vilket olyckligt nog varit just de produkter för vilka bl.a. EU haft svårast att acceptera liberaliseringar. EU har annars verksamhet bidragit till en liberalisering av handeln. Det är i svenskt intresse att driva på utvecklingen för frihandel också på dessa områden. Det är inte bara - om än främst - för att ge fattiga länders ekonomier möjlighet att utvecklas, utan också för att nedmonteringen av handelshinder gynnar svenska konsumenter. Regeringen måste använda sitt inflytande i EU och WTO till att liberalisera synen på handeln i riktning mot en stegvis allt friare handel. Vårt förslag till utgångsbud för EU är att avskaffa industritullarna till i-länderna och att EU skall anta en bindande plan för övergång till en fri marknad för jordbruksprodukter. Sverige har en lång tradition som frihandelsförespråkare. Vi lever i en liten, öppen och exportberoende ekonomi. Kanske är det också så för att motsvarande 40 % av BNP exporteras. Vi skulle drabbas mycket hårt om utvecklingen tilläts gå åt fel håll. Fru talman! Sverige måste motverka varje försök att införa nya villkor för handel som skulle hindra uländerna i deras utveckling mot en bättre ekonomisk situation och förbättrat välstånd. Det finns en tydlig risk att de socialklausuler och miljöklausuler som förekommer i debatten och i dagens betänkande kan bli en form av förtäckt protektionism, framför allt eftersom resonemangen ofta är så oklara. Vem skall avgöra om brott mot klausulerna begås? Vilka sanktionsåtgärder skall genomföras? Sanktionsåtgärder är majoriteten annars skeptisk till i dagens betänkande. Vem skall fatta beslut om vad som skall hända? Det är dags för en konkretisering från majoritetens sida. De som argumenterar för att miljö och olika arbetsmarknadskrav skall drivas gentemot utvecklingsländerna riskerar faktiskt att förvärra den situation de vill förbättra. Om alternativet till barnarbete är prostitution eller tiggeri är det inte alls givet att handelsklausuler, bojkotter och sanktioner, som stryper handeln, hjälper de berörda barnen. I takt med stigande välstånd däremot kan brister avhjälpas och kraven höjas. Förhållandena vad gäller sociala villkor och miljömässiga hänsyn är i hög grad en ekonomisk mognadsfråga. Hade Sverige drabbats av den typ av klausuler som förespråkas på sina håll skulle vi ha hindrats från att handla oss till välstånd. Hade Sverige granskats med samma ögon när vi stod i början av vår industrialisering hade vi heller inte klarat kraven. Förbättrat välstånd genom bl.a. handel är en förutsättning för reformer på de sociala och miljömässiga områdena. Den som vill snabba på sociala reformer och utvecklingen av sunda miljöhänsyn bör arbeta för att öppna handeln i stället för att reglera handeln eller försvåra den. Det kan inte, fru talman, vara en slump att de som av ideologiska skäl ofta är motståndare till en växande världshandel är starka förespråkare för olika typer av restriktivt verkande klausuler. Det är heller ingen slump att de som tror att Sverige inte skall klara den internationella konkurrensen, därför att detta ställer krav på en modernisering av dagens ekonomiska strukturer, ofta ropar på skydd mot utländsk konkurrens. Vidare är det knappast en slump att de som ropar på skatt på internationella kapitalrörelser, vilket skulle störa ekonomins funktionssätt och missgynna u-länder som är i behov av investeringar, ofta också har en lite missunnsam misstänksam syn på konkurrensen. Ibland finns antydningar om att alla de länder som inte har samma typ av sociala regleringar som Sverige på något sätt skulle agera oetiskt eller snedvrida konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Många u-länder, för att inte säga de flesta uländer, är starka motståndare till miljö och arbetslivsklausuler. Det är knappast för att man skulle vara för att barn utnyttjas eller att miljön utarmas. Däremot är det för att man är rädd för att tillträdet till de europeiska marknaderna skall försvåras om och när klausulerna kommer. Fattiga länder vill och har en rätt att handla sig rika, precis som en gång Sverige gjorde. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 från moderaterna till dagens betänkande.

Fru talman! Det rasande tempo som Sten Tolgfors har presterat kommer jag inte att klara av. Tidigare i dag svalde min dator mina tankar för gott, och det kom upp en vit sida. Dataenheten lyckades inte hitta dessa tankar igen. Jag är därför hänvisad till att tänka nytt och improvisera. Jag har med mig betänkandet, och vi får se vad det ger. Men det kommer att innebära att jag inte kommer att kunna hålla den utsatta tiden. Det går inte. Detta betänkande ligger nära den debatt som just har varit. På vissa punkter skiljer ingenting, på andra punkter kommer frågorna in på andra områden. Vi behandlar i vårt betänkande också vissa motioner från allmänna motionstiden. Först skall jag slå fast den internationella handelns oerhörda betydelse för utveckling och tillväxt. Det är självklart att handeln har stor betydelse för vårt eget land. Vi kan notera att drygt 40 % av bruttonationalprodukten utgörs av export. Handeln är oerhört viktig för Sverige, men den är också viktig för u-länder - vilket utrikesutskottet är särskilt intresserat av. Trots denna utveckling vill jag konstatera att 1 300 miljoner människor i världen är absolut fattiga. Utrikesutskottet har tittat lite närmare på dessa frågor. Vi gjorde från början antaganden att handeln hade satt tydliga spår i att begränsa den absoluta fattigdomen. Om våra siffror stämmer är det tyvärr inte så. Det är tragiskt. Det kan gott föras till riksdagens protokoll att från 1987 till 1993 har antalet fattiga i världen ökat från 1 230 miljoner till 1 310 miljoner. Det har blivit ungefär 100 miljoner fler fattiga. Andelen har sjunkit - men tyvärr lite - från 30 % till 29 %. Vi beklagar naturligtvis djupt att det är så. Det är naturligtvis också en oerhört allvarlig utmaning för oss att göra någonting åt detta. Jag vill med en gång säga att det är helt klart att det inte är handeln som är orsaken till denna situation. Det är andra faktorer. Vi har inte tillgång till de rätt mekanismerna för att förmedla handeln och andra stödformer. Det finns brister hos dessa länder som gör att denna absoluta fattigdom inte har kunnat minskas. Frihandeln optimerar resurser genom specialisering och bytesvinster. Det är alldeles självklart, och vi kan se på hur det fungerar i vårt eget land. Konkurrensen ger oss lägre priser, och därmed höjs välfärden. Samtidigt är det viktigt att notera - både för vårt eget land men inte minst för u-länderna - att det inte räcker med en öppen marknad som ger oss en tillväxt i handeln. Det krävs också en nationell fördelningspolitik. Den är avgörande för att fördela vinsterna som handeln ger oss. Moderaterna tar i ett särskilt yttrande upp att de inte riktigt vill ställa sig bakom de formuleringar utskottet har använt. Moderaterna talar om den kända nedsippringsteorin, dvs. att om det blir en utveckling - som det bevisligen har blivit med den internationella handeln - av tillväxt i den samlade världsekonomin, så skvätter alltid något på de fattiga. Men, Sten Tolgfors, vi kan konstatera att skvättarna uppenbarligen har varit små. Siffrorna visar på det resultat jag nämnde. Vi behöver en nationell fördelningspolitik. Det är dags för Sten Tolgfors, Moderaternas representant, att förklara det särskilda yttrandet. Vi säger att marknaderna inte räcker, men vi säger inte att det skulle vara bättre i protektionistiska länder - som Sten Tolgfors antyder i det särskilda yttrandet. Man vill skapa en motsättning, där snarare skillnaden ligger i att Moderaterna inte tror på fördelningspolitik som ett nödvändigt komplement till marknaden. Betänkandet tar upp några olika områden. Utskottet behandlar frågan om utveckling - men inte enbart u-länderna. Vi behandlar handeln som en säkerhetshöjande faktor, och vi behandlar handeln som ett stöd för att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare är det handel och miljöfrågor, osv. Jag börjar med kopplingen till utvecklingen. Helt klart innebär frihandel ett stöd för utveckling. En öppen marknad är gynnsam. Vi kan se att Uruguayrundan ledde till positiva saker för u-länderna, samtidigt som vi nödgas konstatera att de liberaliseringar som skedde inte var tillräckliga, t.ex. på jordbruksoch tekoområdet. Antidumpningstullar diskuterades även i den förra debatten. Vi kan rikta en hel del självkritik mot den organisation vi är med i, dvs. Europeiska unionen, för att inte riktigt leva upp till den politik vi själva skulle vilja se från svensk sida. Vi kan också konstatera att man i många u-länder har prövat att skydda den egna marknaden, och det har givit ett dåligt resultat. Vi måste naturligtvis dra lärdomar av detta, och där är vi eniga. Vi kan slå fast att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att utrota fattigdom. Det säger jag trots de siffror jag har nämnt. Det är ingen motsättning, men det är en förutsättning. I Asien var 60 % av befolkningen absolut fattiga år 1975. Nu är vi nere i 20 %. Det går att komma till rätta med fattigdomen. Vi vet också varför vi inte är där vi borde vara generellt i uländernas utveckling, nämligen på grund av bristen på ett gott styrelseskick, bristen på fungerande institutioner, bristen på utbildning och ett bristande rättsväsende. Här måste det ske insatser för att stötta en utveckling så att handeln kan fungera så som vi avser att den skall fungera. Vi måste också konstatera att avsättningsmöjligheterna för många u-länder, inte minst de s.k. MU länderna, de minst utvecklade länderna, inte är vad de borde vara. EU är ett bra exempel på att jordbruksoch tekopolitiken inte fungerar. Vi understryker i betänkandet att vi inser vikten av jordbrukets multifunktionalitet och betydelsen av att ta hänsyn till livsmedelssäkerhet i u-länderna. Vi noterar att WTO redan i sina regelverk har gett skydd för den industriella uppbyggnadsfasen, så att uländerna kan anpassa sig till den utländska konkurrensen. I avsnittet som kopplar handel till säkerhet slår vi fast att handel är ett bra instrument för att bygga fred och säkerhet. I EU-valrörelsen går det inte att missa poängen att EU de facto har skapat stabilitet, utveckling, fred och säkerhet. Vi kan se utvecklingen i Sydamerika. Jag har själv varit där och lärt mig lite om handelsorganisationen Mercosur. Man går nu där över från handelssamarbete till ett politiskt samarbete för att höja säkerheten i regionen. Det kommer säkert att gå trögt, men det fungerar. Där finns också Asean. Vi väntar oss naturligtvis att en lösning av Kosovokonflikten bl.a. skall innebära att handelsrelationer byggs upp mellan länderna på Balkan, så att länderna blir beroende av varandra. Vi vill också ha en lösning på Mellersta Östern-konflikten. Man handlar med varandra, och därmed byggs en gemensam säkerhet. EU:s utvidgning är i detta avseende oerhört viktig. 100 miljoner fler människor i kandidatländerna kan väva oss samman på marknaden på ett sätt som höjer säkerheten. EU:s Medelhavspolitik går ut på samma sak. Det handlar om att med hjälp av handel knyta länder samman så att det kan bli en fungerande Medelhavsregion. På precis samma sätt talar vi om Östersjöområdet. Under avsnittet som kopplar handel till demokrati och mänskliga rättigheter pekar vi på att handeln också kan stötta utvecklingen inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Handeln ger positiva influenser. Vi kan se Kina som ett undantag, men får ändå hoppas att Kina också skall komma med på vagnen förr eller senare. Vi hoppas att handeln genom de regler som man bygger upp, genom de institutioner som vi behöver och genom de rättssystem som kommer fram demokratiserar länderna, inklusive Kina. U-länderna har markerat att man är emot införandet av mänskliga rättigheter i handelssystemen, och det är naturligtvis protektionistiska skäl man tänker på. Man orkar inte leva upp till mänskliga rättigheter med hänsyn till sin fattigdom eller andra skäl. Vi säger så här i betänkandet: "Utskottet anser att en politik för friare handel måste gå hand i hand med Sveriges ansträngningar att främja demokrati och mänskliga rättigheter." I ett särskilt yttrande från moderaterna, som har varit mycket omtalat här i dag, kritiserar man oss i majoriteten därför att vi tycker att det är viktigt att i WTO och i handelssammanhang också diskutera arbetsmiljövillkor och miljövillkor. Moderaterna, som tycker att mänskliga rättigheter är jätteviktiga, finner ingen anledning att på den punkten rikta kritik, utan där är vi överens. Vari ligger den principiella skillnaden, Sten Tolgfors, mellan mänskliga rättigheter allmänt sett, miljörättigheter och rättigheter på det fackliga området? Jag ser inte den skillnaden, men Sten Tolgfors kanske kan förklara det. När det gäller miljöområdet och handeln vet vi att det finns en motsättning mellan industriländer och uländer. Också där kommer protektionismen in. Men vi markerar i betänkandet att man måste ställa höga miljökrav. Vi kan konstatera att frihandel ökar tillväxten, men en ökad tillväxt ger också ökade miljöproblem. Vi har pratat mycket om det internt i utskottet. Särskilt på trafikområdet är det tydligt. Vi vet nämligen att de insatser som man gör med ny teknik för att komma till rätta med miljöproblemen tyvärr inte håller tillväxten stången, utan miljöproblemen ökar, på grund av att vi inte hänger med i den takten. Detta är ett faktiskt problem, som vi måste ta på allvar och komma till rätta med. Det gäller naturligtvis också risken för att lokalisera sig till länder med svag miljöpolitik. Vi vill, precis som regeringen har föreslagit, att handel och miljöpolitik skall stödja varandra ömsesidigt för att minska miljöbelastningen. Det är viktigt för majoriteten. Vi noterar också att om vi menar allvar med frihandeln måste vi också se på hur man sätter priser. Det har nog inte diskuterats i näringsutskottets betänkande, såvitt jag kan se. Frihandel är någonting mycket positivt för miljön, förutsatt att priserna sätts på ett rättvist sätt, dvs. att man internaliserar - som det så vackert heter - miljökostnaderna i prissättningen. Annars blir ju konkurrensen skev, och då kan man inte tala om en fullständigt fri handel. Det här är också någonting som moderaterna har väldigt svårt att ta till sig, men de har inte kommenterat det särskilt i sitt yttrande. Vi kanske har blivit överens under resans gång. Vi ser att transporter och energi inte är prissatta på rätt sätt med hänsyn till miljökostnaderna, och därför skapar det skevheter i den internationella handeln. När det gäller miljön och WTO vill jag citera från en konferens i Århus som jag deltog i och som nämns i betänkandet. Det var FN:s ekonomiska kommission för Europa med miljöministrar från alla Europas länder samt USA och Kanada som slog fast - och nu skall Sten Tolgfors lyssna - att "WTO-regler helt och fullt måste ta hänsyn till behovet av en hög nivå på skyddet av miljön. Sverige och EU intar positionen att en ny WTO-runda skall omfattas också av kopplingen mellan handel och miljö." Den andra meningen är utskottets tillägg. Det slogs helt klart fast vid den konferensen att det är viktigt att lyfta in miljöfrågorna. Det sade alla Europas länder samt USA och Nu lämnar jag de olika punkter som vi hanterar särskilt, och jag skall avslutningsvis säga något om de internationella kapitalflödena. Vi kan konstatera att direktinvesteringarna i u-länderna är 175 miljarder. Det är alltså drygt tre gånger u-landsbiståndet. Det betyder oerhört mycket, bl.a. för kunskapsöverföring, som vi slår fast. Samtidigt är det naturligtvis ett problem att av de här direktinvesteringarna har de minst utvecklade länderna bara 0,4 %. Det är skamligt lite, och vi måste naturligtvis se till att få en ändring till stånd. När det gäller MAI-avtalet, som vi också tar upp i det här avsnittet, tycker vi att det är självklart att ett sådant här avtal måste komma fram. Har vi 1 600 bilaterala avtal är inte situationen bra. Det är angeläget att motverka diskriminering av utländska investeringar. Vi tror att den förhandling som har skett i OECD var för snäv, och därför hoppas vi mer på att man tar upp de här förhandlingarna i WTO och att man skapar något nytt utifrån den situationen. Där har vi också slagit fast att det är viktigt att lyfta in exempelvis miljöfrågan. Då tar jag åter chansen att citera från den konferens som jag var på och där man bl.a. sade, som vi skriver i utskottsbetänkandet, att "ett avtal på investeringssidan effektivt skall integrera miljöhänsyn så att en hållbar utveckling stöds och så att internationell och nationell politik på miljöområdet inte begränsas". Slutligen tar jag upp frågan om en internationell skatt, som moderaterna reserverar sig mot. Jag vill genast yrka avslag på den reservationen. Det är en helt onödig reservation. Det Vänsterpartiet lyfter fram är att man vill, som det står i betänkandet, begränsa kortsiktiga spekulationsvinster på kapitalöverföringar. Det står inte någonting om en Tubinskatt. Inte heller vi i utskottsmajoriteten nämner Tubinskatten, utan vi för ett resonemang omkring möjligheten att göra den här begränsningen, ett resonemang där vi på många punkter är tveksamma till möjligheterna. Vi kanske skulle vilja, men vi ser svårigheterna. Att moderaterna då slamrar i dörrarna och reservera sig mot den här texten är väldigt konstigt, eftersom man i reservationen talar om en Tubinskatt, vilket vi över huvud taget inte gör. På grund av att jag inte fick mitt manus genom datorn avstår jag från att prata om WTO-rundan, vilket jag egentligen skulle ha avslutat med. Eftersom vi har haft en debatt om den nyligen hoppar jag över det. Jag vill bara till sist tillstyrka hemställan i utrikesutskottets betänkande. Herr talman! Jag vill uppmärksamma alla historiskt intresserade på att vi slutar betänkandet med att göra en historisk återblick på frihandeln, som har varit varmt omhuldad i det parlamentariska arbetet långt innan riksdagen kom till. Vi återger vad prästen och riksdagsmannen i prästeståndet Anders Chydenius har sagt i ett protokoll från den 26 september år 1765 om rikets handel. Det kan väl glädja alla oss som är positiva till frihandel att redan 1765 omtalades detta i de parlamentariska sammanhangen, förmodligen långt före någon regering hade nämnt det - jag vet inte om så var fallet. Jag beklagar att jag har dragit ut så mycket på tiden, men det beror som sagt var på dataproblem.
Herr talman! Låt mig säga att Berndt Ekholms stora intresse för moderat politik naturligtvis gläder. Det är alldeles riktigt, som han säger, att vi känner oro inför de socialklausuler, arbetslivsklausuler, miljöklausuler osv. som majoriteten flaggar för, framför allt därför att resonemangen är så förtvivlat oklara. Nu har Berndt Ekholm alla möjligheter i världen att reda ut vad han menar. I betänkandet kan man t.ex. läsa: "För en väl fungerande frihandel är det vidare angeläget att miljökostnader internaliseras i prissättningen." Låt höra då! Hur skall det gå till? Vem sätter pris? Är det samma pris i alla länder oavsett kostnadsläge, oavsett miljösituation? Vem avgör? Hur skall det här gå till? Vem avgör om man bryter mot den här klausulen eller om man sätter fel pris? Skall det vara överstatligt? Skall det vara mellanstatligt? Skall vi själva avgöra vad som är rätt och vad som är fel? Berndt Ekholm kan när han ändå är i gång svara på de frågorna och också förklara vad som gäller för arbetslivsklausulerna. Vem skall avgöra brott mot klausulerna? Vilka sanktionsåtgärder skall genomföras? Vem tar beslut om dem? Vilka standarder skall gälla? Vilka effekter tror Berndt Ekholm att det blir på arbetsmarknaden i ett u-land om man tillämpar LO:s syn på arbetsrätt, arbetsmiljö och liknande? Slutligen, herr talman, vill jag säga att vi reagerar därför att vi anser att det är fel att ställa människors ekonomiska situation mot frihandel. Det här är ett betänkande som handlar om just handel. Konsekvenserna av ett sådant resonemang att man tror att man måste lyfta fram fördelningspolitiken just då är att man tror att det skulle vara bättre om man inte hade frihandel. All erfarenhet visar att ju slutnare ett land är, desto sämre går det ekonomiskt för hela befolkningen och inte minst för de allra mest utsatta. Det är rätt att antalet fattiga i världen har blivit större, men det är också rätt att antalet som har det bra aldrig har varit större på jorden än vad det är just nu. Dags för lite konkretion med eller utan tidigare skrivet anförande, Berndt Ekholm!
Herr talman! Det är inte konstigare än att vi driver frågan att vi vill se miljökostnadernas internalisering i Sverige. Vi har en sådan utveckling, med olika former av miljöskatter och avgifter, exempelvis, som läggs på den samlade produktionen på olika sätt med syftet att denna skall bära miljökostnaderna. Vi diskuterar samma intresse, och vi driver det från svensk sida i Europeiska unionen. Vi vill ha till stånd ett sådant regelverk. Vari ligger skillnaden, mer än att problemet är mycket större, om man vidgar det till världshandeln? Jag inser naturligtvis att det är komplicerad materia. Gör man det på världsnivå får man göra det enklare än vad man gör i det egna landet. Men varför skulle man avstå? Om villkoren blir så olika är handeln egentligen inte fri, Sten Tolgfors. Sten Tolgfors tar upp sanktionsåtgärderna och ställer en massa frågor om hur det skall gå till. Tidigare i debatten har Karin Falkmer talat för att vi skall lyfta in sådana frågor i diskussionen - bara vi inte gör det här. Vi skall göra det i ILO, säger hon. Min motfråga till Sten Tolgfors är följande: Hur skall man kunna klara sanktionsåtgärderna inom ramen för ILO? Förmodligen finns det inga sanktionsbestämmelser där, men det skulle man kunna tänka sig att tillföra. Varför löses frågan bättre om man diskuterar den i ILO än om man diskuterar den i WTO? Slutligen vill jag ta upp fördelningspolitiken. Den motsättning som Sten Tolgfors försöker lyfta fram finns inte i betänkandet. Vi inser att frihandel är nödvändigt, men vi inser också - vilket moderaterna kanske inte gör - att den måste kompletteras med en fördelningspolitik om vi skall få rättvisa. Det är det vi strävar efter i utrikespolitiken - eller hur?
Herr talman! Nu är vi genast mycket mer välinformerade. Det handlade inte riktigt om världshandeln. Det handlade om vad vi skulle göra i Sverige. Man hade inte tänkt på hur det skulle gå till. Man hade inte funderat på om en förorening skulle ha samma pris överallt, oavsett land och oavsett miljösituation. Man hade inte funderat på att vissa länder har en miljö som är känslig för det ena, och att vissa länder har en miljö som är känslig för det andra. Man hade inte funderat över skillnaden mellan tätbefolkade och glesbefolkade länder. Man hade inte funderat över skillnaderna mellan rikt och fattigt land. Man hade inte funderat över hur Sverige hade drabbats när vi gick från fattigdom till rikedom om någon hade resonerat som Berndt Ekholm gör nu på den tiden. Slutsatsen blir att handeln inte kan vara fri utan reglering, säger Berndt Ekholm. Välkommen till George Orwell! Välkommen till Animal Farm! I betänkandet skriver majoriteten att man är mycket tveksam till sanktioner i handelssammanhang. Men när det gäller klausuler är det plötsligt oproblematiskt. De effekter som man är så tveksam till vad det gäller sanktioner kommer ju också av klausulerna, om man stänger delar av eller hela handeln på grund av att man anser att ett land inte uppfyller vissa villkor. Jag tycker att det är ganska trångsynta villkor. Man måste inse att utvecklingen kommer när länder kan handla sig till rikedom, men den kommer inte om man stänger in dem och ser till att de inte kan handla sig till rikedom. Då blir ingen rikare i landet, Berndt Ekholm, utan alla blir fattigare. Den konkretition som jag efterlyste, och som jag också har efterlyst tidigare, får vi uppenbarligen inte här i dag. Det är bara vackra ord som ingen vet innehållet i. Jag uppmanar Berndt Ekholm att tänka vidare till nästa debatt, så att han kan ge oss den konkretitionen och berätta hur klausulerna skulle omsättas i praktiken, hur de skulle se ut, vem som skulle utforma dem, vem som skulle göra bedömningarna och vad resultatet skulle bli om man inte kunde efterfölja dem.
Herr talman! Sten Tolgfors säger att handeln inte är fri utan regleringar. Det kunde inte ha sagts bättre. Det är ju precis så det är. Varför har vi Världshandelsorganisationen? Varför har vi GATT? Om vi skall ha en fri handel skall det enligt Sten Tolgfors inte finnas några avtal, och man skall få göra precis som man vill. Vem som helst inser att det inte blir någon rättvis handel. Det blir en handel, som tidigare har sagts från denna talarstol, på den svages bekostnad. Vi vill inte ha en sådan handel. Det är inte många i världen som vill ha den. Därför har vi dessa handelsorganisationer. Det går inte att handla sig till rikedom utan att det finns spelregler. Sådana spelregler måste man vara beredd att också låta omfatta områden som man upptäcker är utomordentligt angelägna för mänsklighetens överlevnad, som exempelvis miljöområdet. Men vi vet att moderaterna inte är så intresserade. Det är en låt-gå-politik på miljöområdet oavsett om det gäller Sverige, EU eller internationellt. Det är klart att det är mycket enklare att driva en politik som har så lite regler som möjligt än att driva en politik som måste sätta vissa regler för att handeln verkligen skall kunna sägas vara fri och rättvis. Slutligen vill jag säga att handelssanktioner ofta innebär en total avstängning från marknaden för ett visst land. Det är någonting helt annat än att skapa klausuler eller regelverk som gör att handeln fungerar på ett bättre sätt. Klausuler och handelssanktioner har motsatta syften. Kopplingen mellan sanktioner och klausuler är helt tokig, enligt min mening.

Herr talman! När vi i riksdagen i dag debatterar utrikeshandel och internationella investeringar sker det i relativt stor enighet. Den debatt vi hörde nyss visar dock på att det finns oenighet på vissa punkter. En annan av de frågor som fokuseras, där enigheten inte är lika stor, gäller MAI-avtalet. Vi kristdemokrater tillhör dem som varit kritiska till det, och vi menar att det var bra att det avtal som var på gång inte kom till stånd. Det finns också all anledning att lyssna till de kritiska röster som kommer från olika organisationer, bl.a. från Forum Syd. Det behövs regler för investeringsavtal, men dessa regler måste vara utformade så att u-ländernas intressen på ett rimligt sätt tillgodoses. WTO med sin breda förankring, där u-länderna utgör en majoritet, är ett lämpligt forum för de förhandlingar som krävs. Något naturligt alternativ till WTO finns inte. Jag vill gärna citera ur utrikesutskottets yttrande till näringsutskottet i denna fråga: "Internationell handel och investeringar tillhör de viktigaste faktorerna bakom ekonomisk tillväxt. Sverige är en liten, öppen ekonomi som är starkt beroende av omvärlden. Utrikeshandeln är en livsnerv i hela den svenska ekonomin. Internationell handel och investeringar spelar likaså en nyckelroll för utvecklingen i hela vår omvärld." Herr talman! En sund växande internationell handel och investeringar förutsätter ett gemensamt regelverk och att största möjliga antal deltar i dess utformande. Från svensk sida är det angeläget att vi är med och tar vårt ansvar även framdeles när det gäller denna utveckling. S.k. social dumping, liksom miljömässig sådan, måste motverkas. Kammaren kommer fortsatt att ha anledning att debattera dessa frågor, och i den debatten kommer vi kristdemokrater att ta aktiv del.